Herr talman! Interpellanten och jag tycks vara överens i långa stycken. Vi är överens om att det är viktigt — och det är grundläggande — att det finns verksamhet på sommaren som kan ge meningsfull sysselsättning åt de många barn som annars inte skulle ha något att göra därför att deras föräldrar förvärvsarbetar och bara har en ganska kort ledighet. Det är det viktiga. Viär säkert också överens om att det i betänkandet Barns sommar finns en mängd praktiska uppslag som man ute i kommunerna kan förverkliga utan att vänta på några nya statliga beslut. Även i landstingen kan man göra en del. Jag noterar också att interpellanten tycker att det är ett positivt besked som ges här, att vi skall göra en översyn av bidragsgivningen från den allmänna arvsfonden. När det gäller de mera kritiska synpunkterna inskränker jag mig till att ta åt mig och försvara mig för det som har gjorts efter regeringsskiftet. Regeringsskiftet ägde rum den 18 oktober. En vecka senare fattade regeringen beslut om att anslå dessa pengar till försöksverksamheten. Anledningen till det var att jag fick besked om att intressenterna, bl.a. organisationerna, så fort som möjligt ville veta hur det skulle gå med pengar för nästa år. Det fanns inte då någon annan möjlighet än att i stort sett upprepa tidigare års beslut om försöksverksamhet. Att då sätta i gång en utredning om en mer permanent bidragsgivning — en översyn av den typ som jag här nämnt — hade lett till att pengarna för det kommande året hade blivit ytterligare försenade. Det bedömde vi inte som rimligt, och jag tror inte att organisationerna hade uppskattat en sådan lösning. Om Leif Zetterberg har någon kritik mot att en sådan översyn inte redan var gjord, bör han rimligen framföra den till den förutvarande socialministern, som jag utgår från att han har bra kontakt med. I interpellationen ställs en rad detaljfrågor. Huvuddelen av dem besvaras med att vi har för avsikt att göra en översyn av bidragsgivningen. Då finns det inte anledning att göra några mer bestämda uttalanden om vad den skall leda fram till. Jag har sagt att vi skall göra en översyn, och den skall som utgångspunkt ha bl.a. de synpunkter som organisationerna har framfört i sin skrivelse. Det är självklart att organisationerna är intresserade av mer generella bidrag —-det är en tendens i tiden. Samtidigt vill jag gärna säga att det, både när det gäller bidrag till organisationer och till kommuner, finns ett intresse av att på ett eller annat sätt förvissa sig om att det får en stimulanseffekt om man inför ett nytt bidrag. Den synpunkten måste också vägas in när vi tar ställning till hur bidraget skall utformas. Mer än så vill jag inte säga, eftersom det skall göras en översyn. Vi har för avsikt att i det sammanhanget lyssna på organisationerna. Det är klart att jag inte svarar på interpellantens sjätte fråga om vilka förslag som kommer i budgetpropositionen. Jag vet inte om Leif Zetterberg hade väntat sig att jag skulle stå här och nu berätta om vad som kommer i budgetpropositionen. Det kommer jag i varje fall inte att göra. Förslagen kommer ju ganska snart att vara bekräftade i vanlig ordning. Det besked som jag har att ge de organisationer som har samlats här och de som över huvud taget är intresserade är alltså följande. Så snart som möjligt efter regeringsskiftet fattade vi beslut om att ställa medel till förfogande och uppdrog åt socialstyrelsen att gå ut med en inbjudan — det gjorde den också — enligt ungefär samma tidtabell som har gällt tidigare år. Den tid som vi nu har på oss till nästa år skall vi använda för att göra en översyn så att vi kan undanröja de olägenheter som kan finnas med den nuvarande metodiken.
Herr talman! Vi är tydligen överens om att det måste ske någonting beträffande den fortsatta bidragsgivningen i vad gäller sommaraktiviteter för barn. Vad vi diskuterar är delvis två bitar av det här. Den ena gäller den nu aktuella situationen. Här har jag ställt ett antal frågor bl.a. om möjligheten att utesluta de 1-2 milj.kr. som kan beräknas utgå till kommunerna och i stället ge dessa pengar till ungdomsorganisationerna. Därmed besparas kommunerna mödan med att utarbeta ansökningar som ändå inte kommer att resultera i några pengar. Samtidigt vet vi också att 1-2 milj.kr. till kommunerna totalt sett är ointressant i detta sammanhang, medan det för ungdomsorganisationerna skulle vara ett värdefullt tillskott. Det är viktigt att kunna få besked på denna punkt. Ungdomsorganisationerna är också intresserade av en öppen diskussion, och därför vore det intressant, om socialministern ville tala om vilket samråd med ungdomsorganisationerna som kommer att ske. De har för inte så länge sedan framfört sina synpunkter i en skrivelse till socialdepartementet. Även i andra sammanhang har det framförts synpunkter beträffande fördelningen. Så den här frågan har inte dykt upp först i samband med det senaste regeringsskiftet, utan den har diskuterats under flera år. För ett och ett halvt år sedan utvärderades försöksverksamheten av socialstyrelsen. Jag hade hoppats att detta skulle ha lett till att socialministern i höst presenterat förslag om mer permanerta lösningar. Givetvis är inte bara socialministern ansvarig för handläggningen. Jag klandrar inte honom för det som kan ha skett för bara en månad sedan. Men frågan är, som sagt, inte ny utan har diskuterats under lång tid. Själv har jag diskuterat den med förre socialministern. Därför är det något underligt att vi så här helt plötsligt, en vecka efter regeringsskiftet, fick beslut och propåer till socialstyrelsen. Den andra delen av frågan gäller de mera långsiktiga åtgärderna för Barns sommar. Barns sommar berör, som jag sade i mitt förra inlägg, inte enbart statsbidragsgivningen. Socialministern har ju också sagt att den skall inordnas i kommunalekonomiska utredningens arbete. Den berör ju olika former för att stimulera barnverksamheten. Såvitt jag har kunnat förstå av mitt kommunalpolitiska arbete väntar man på besked om vad som skall hända med Barns sommar och om det som framkommit under remissarbetet. Såväl kommunerna som ungdomsorganisationerna väntar på besked. Alla är besjälade av en önskan att bedriva en sommarverksamhet, men frågan är i vilka former. Man måste också klara ut det ekonomiska ansvaret, eftersom detta är en del av problemet. Det vore väl lämpligt, att när vi nu närmar oss det internationella barnaåret, kunna ge ett ordentligt besked till Sveriges barn. Kommer förslag att presenteras med anledning av Barns sommar? Jag begär inte någon redovisning av förslagets detaljer, men jag vill få en redovisning för den plan för arbetet med utredningen Barns sommar som regeringen arbetar efter. Det kan innebära att förslag kommer att presenteras i budgetpropositionen, och jag väntar givetvis med intresse på detta. Men det kan också innebära att en principproposition presenteras senare, och här måste man ändå ha kommit så pass långt med arbetet att man vet vad som kan hända under det internationella barnaåret. Annars finns risken att vi vid nästa regeringsskifte hamnar i precis samma situation, så att även den nya socialministern riskerar att göra samma misstag. Därför är det värdefullt att få besked, så att vi vet färdriktningen.
Herr talman! Det finns väl ingen anledning för mig att strö salt i några centerpartistiska sår. Leif Zetterberg uttalade att det var underligt att det plötsligt fattades ett beslut. Jag kan bara upprepa att det var den enda möjligheten att ge organisationerna ett snabbt besked om pengarna för nästa år. I övrigt har jag ingen anledning att fördjupa mig i saken ytterligare. När det gäller utredningen Barns sommar finns det måhända anledning att återkomma till den. Jag vill understryka de två besked som jag givit i dag. När det för det första gäller statsbidragen kan man inte förvänta sig ett förslag från den nu sittande regeringen om statsbidrag i den form som utredningen föreslagit. Det tycks interpellanten inte heller önska sig. För det andra finns det ingen anledning att ute i kommunerna ha någon avvaktande inställning. Det finns en mängd förslag i utredningen som kan genomföras i kommunerna utan några direktiv från statligt håll. Jag är övertygad om att så också sker redan nu på många håll. Med anledning av den konkreta fråga som Leif Zetterberg ställde om Nr 51 bidragsgivningen det kommande året vill jag hänvisa till vad jag tidigare sade, nämligen att vi för att ge ett snabbt besked valde att inte nämnvärt ändra på grunderna för denna för det kommande året. Världshistorien slutar trots allt inte i år. En bedömning kommer att ske av de olika projekten, och man kommer att försöka ge pengar till sådana projekt som bedöms ha ett värde från de synpunkter som framförs i de promemorior som socialstyrelsen har sänt ut. Det viktiga är ändå att bidragen kommer barnen till godo, och jag är övertygad om att de pengar som vi anslår — och vi har ju höjt ramen något — skall komma att leda till en sommarverksamhet som är till nytta och glädje för åtskilliga barn. Jag upprepar än en gång att vi är ense om att det bör ske en översyn av formerna för framtiden. Det är kanske ändå mera väsentligt än att träta om varför vi befinner oss i det läge som råder just nu.
Herr talman! Socialministern har sagt att han är beredd att ta hänsyn till ungdomsorganisationernas synpunkter sådana som de har framställts. Ungdomsorganisationerna är intresserade av att föra en öppen dialog i dessa frågor och konstruktivt medverka till att såväl de pengar som nu är aktuella att fördela som de medel som utdelas i fortsättningen kommer till rätt användning. Är socialministern beredd att i en öppen dialog diskutera dessa frågor med ungdomsorganisationerna? Jag vill också ånyo beröra den fråga som jag inledningsvis tog upp. Varför togs inga kontakter med den beredningsgrupp inom socialdepartementet som har handlagt dessa frågor, innan man utlyste det nya fördelningstillfället? Den om någon borde ha suttit inne med kunskaperna i detta sammanhang och borde ha varit medveten om den konstruktiva kritik som under flera år har riktats mot såväl kommuner som ungdomsorganisationer.
Herr talman! Jag har redan svarat på den sista frågan. Det framgick vid regeringsskiftet att organisationerna och andra intressenter önskade ett snabbt besked, och detta var den möjlighet som fanns att ge ett sådant. På den första fråga som Leif Zetterberg ställde i sitt föregående inlägg, om jag är villig att delta i en öppen diskussion med ungdomsorganisationerna, är svaret självfallet ja. Jag trodde att det framgick av det som jag redan sagt. Jag ser fram emot en sådan diskussion vid ett lämpligt tillfälle i god tid före nästa år.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat om regeringen avser att vidta några åtgärder i internationella fora för att fördöma brotten mot mänskliga rättigheter i Nicaragua och om jag anser det som hänt där vara tillräckligt viktigt för att motivera ett uttalande av den svenska regeringen. Interpellationen ger mig anledning att beröra de svåra förhållandena i Nicaragua. Familjen Somoza har sedan 1930-talet omvandlat landet till något som bäst kan liknas vid ett illa skött familjeföretag. Av Nicaraguas 2 250 000 invånare torde närmare hälften vara analfabeter. Den för ett underutvecklat land relativt höga per capita-inkomsten på ca 850 dollar per år döljer enorma ekonomiska klyftor mellan skilda befolkningsgrupper. På landsbygden var per capita-inkomsten 1974 bara 130 dollar. Mellan 20 och 30 926 av landets odlingsbara mark ägs av familjen Somoza. Nästan hälften av hemmen saknar sanitära anordningar över huvud taget, och utanför städerna finns rinnande vatten i endast en liten del av bostäderna. Managua, landets huvudstad, drabbades 1972 av en svår jordbävning. Återuppbyggnadsbiståndet som utgick främst från Förenta staterna, använde presidentfamiljen nästan uteslutande till att berika sig själv. President Carters internationella mänskliga rättighetspolitik har kommit att drastiskt förändra förbindelserna mellan Förenta staterna och Nicaragua. Det direkta ekonomiska och militära biståndet från Förenta staterna har nästan helt upphört från 1976-1977. Den förändrade amerikanska inställningen har säkerligen bidragit till att aktivera oppositionen i Nicaragua. I slutet av augusti utförde en gruppering inom oppositionen — den s.k. sandinistgerillan — en ockupation av nationalpalatset i Managua. Det blev även startsignalen för en generalstrejk, vilken så småningom övergick i en allmän folkresning. Somozas nationalgarde sattes in för att under blodiga former nedkämpa motståndet. Från månadsskiftet september-oktober förefaller Somoza på nytt ha landet under militär kontroll, även om det är uppenbart att han helt saknar folkligt stöd. Oppositionen mot Somoza har drivits samman i en gemensam front, Frente Amplio Opositor . Den internationella reaktionen på händelserna i Nicaragua blev stark. De mänskliga rättigheterna i Nicaragua diskuteras f. n. i FN. En medlingskommission med representanter för USA, Guatemala och Dominikanska republiken har upprättats inom ramen för de amerikanska staternas organisation . Kommissionen har fört samtal i Nicaragua med å ena sidan Somozaregimen och å den andra FAO. Vad som för dagen kan sägas är att läget är oklart och att Somoza försöker spela ut sina motståndare mot varandra, vilket självfallet försvårar alla medlingsansträngningar från utomstående. Det är samtidigt högst sannolikt att den väpnade kampen mot Somozaregeringen kommer att fortsätta. I enbart Costa Rica uppskattas antalet nicaraguaner sedan lång tid tillbaka till mellan 70 000 och 100 000. Hur många av dessa som är politiska flyktingar är svårt att ange. I samband med de senaste månadernas strider beräknas ytterligare 7 500 nicaraguaner ha sökt sig till Costa Rica, medan knappt 10 000 begivit sig till Honduras. Flyktingsituationens totala omfattning är emellertid svår att exakt bestämma eftersom endast ett fåtal av dem som lämnar Nicaragua anmäler sig hos FN:s flyktingkommissariat eller andra humanitära organisationer. Den svenska regeringen har med anledning av de senaste månadernas utveckling i Nicaragua beslutat om ett bidrag på 600 000 kr. till Röda korset för hjälp till behövande i Nicaragua, men även till nicaraguanska flyktingar i Honduras och Costa Rica. Det gäller bidrag med bl.a. mat, filtar och sängar. Vidare har regeringen lämnat ett bidrag på 90 000 kr. till KFUM/KFUK för hjälp åt nicaraguanska flyktingar i Costa Rica. Detta bidrag omfattar tält, mat, transporter och medicin. Slutligen har Frikyrkan hjälper fått 1 750 000 kr. för att bistå flyktingar i Costa Rica via den nicaraguanska kommissionen för mänskliga rättigheter. ; Jag kan slutligen nämna att svenskfinansierade flyktingprogram som tidigare beviljats för Costa Rica, främst avsedda för Chileflyktingar, också kan användas för nicaraguanska flyktingar. Sverige har alltså i handling sökt hjälpa Nicaraguas hårt drabbade folk. Det är genom flyktingbiståndet som vi just nu mest effektivt kan visa vår solidaritet med förföljda och förtryckta nicaraguaner. Jag har härmed redovisat den svenska regeringens inställning till situationen i Nicaragua. Ingen kan tveka om vår hållning till Somazaregimen. Det är vår förhoppning att pågående ansträngningar inom OAS skall leda till att Nicaragua får en demokratisk regering. Den internationella opinionen mot regeringen Somoza är kompakt. Förhållandena i förtryckets Nicaragua är redan väl kända, senast genom de rapporter som framlagts av latinamerikanska parlamentets kommission för mänskliga rättigheter och en speciell grupp för mänskliga rättigheter inom ramen för OAS. Nicaraguafrågan behandlas alltså inom den närmast berörda organisationen. Mot denna bakgrund har varken Sverige eller någon annan stat f. n. ansett det påkallat med ytterligare initiativ.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Det är ett tack i dubbel bemärkelse, eftersom olika omständigheter gjorde att jag missade att ta emot svaret förra gången. Den överensstämmelse i uppfattningar om Nicaragua som råder mellan regeringen i Sverige och den svenska riksdagen är glädjande. Denna överensstämmelse fick vi ett bevis på här i kammaren för några dagar sedan när vår motion behandlades och utrikesutskottet i stort sett framförde samma synpunkter som utrikesministern nu har gjort. Det är dock ett par saker, både i utskottsbetänkandet, vilket jag berörde då, och i interpellationssvaret i dag, som jag vill något beröra: det är de, som jag tycker, något omotiverade bugningarna för USA som framträder både här och i utskottets betänkande. Det förhåller sig ju inte på det sätt som det framställs här, att USA:s ställningstagande efter 1976-1977 skulle på något sätt ha aktiverat opinionen i Nicaragua. Det är tvärtom så, att USA tvingades till detta ställningstagande av den våldsamma opinion som fanns i landet och som man inte längre kunde bortse från just på grund av talet om mänskliga rättigheter som Carterregimen hade gått ut med. Ser man på det som också nämns i interpellationssvaret om vad som hände tidigare under 1970-talet, nämligen att det återuppbyggnadsbistånd som USA lämnade landet ostört fick söka sig vägar som vi måste ogilla, hade man ju då, om man velat påverka den inre situationen i Nicaragua, haft möjlighet att se till att detta bistånd hade kommit till folket och inte till de grupper som man nu tar avstånd från. Det är alltså ganska klart att USA har sitt ansvar där. Jag tycker inte det finns någon anledning att vi här i Sverige gång på gång skall stiga upp och tala om hur bra USA har varit när det gäller Nicaragua. Ser man frågan historiskt var det f. ö. USA som en gång i tiden tillsatte den förste Somoza som diktator när man på 1930-talet slog ner den av Agusto Sandino ledda folkliga rörelsen. Man kan inte undgå att gripas av misstanken att den svenska regeringen tar intryck av vad USA tycker i den här frågan. Vi kan jämföra Nicaragua med Grekland på 1960-talet, där vi också agerade väldigt ampert och var stora i orden på många sätt. kallade hem vår ambassadör i Grekland när juntan år 1967 tog makten. Även den gången markerade USA sitt missnöje samtidigt som man där understödde juntans agerande i Grekland. Detta ger mig anledning att ställa frågan till utrikesministern, om Sverige skulle agera likadant oavsett vilken ställning USA intar i de mellanamerikanska staterna. F. ö. är det — som jag sade redan när vi talade om detta i kammaren när utskottet hade behandlat frågan — inte enbart den amerikanska staten det rör sig om, utan det är framför allt de stora bolagen som styr och ställer i de mellanamerikanska staterna. Vi vet att United Fruit har utnyttjat landet och dess befolkning — vi fick en ny bekräftelse på det i ett TV-program för någon vecka sedan. Det har alltså skett samtidigt som den amerikanska staten år 1976 och 1977 klart har tagit avstånd från brott mot de mänskliga rättigheterna. Verkan av att bryta den ekonomiska och militära hjälpen är också en sak som kan diskuteras. Har man byggt upp en militär organisation och en armé som är väl organiserad och välutrustad, behöver det inte betyda någonting särskilt om man avbryter denna ekonomiska och militära hjälp ett kort ögonblick — den fungerar ändå. Och det är ju också vad den gjorde i somras; trots att den amerikanska hjälpen då var avbruten, var det ingenting som hindrade det nicaraguanska nationalgardet att slå ner den folkliga resningen. En kortsiktig uppsägning av sådana avtal betyder således inte mycket. Frånsett allt detta tycker jag att den svenska regeringens ställningstagande är positivt liksom det är bra att den har gett den humanitära hjälpen på det kraftiga sätt som jag måste medge har skett. Jag tycker detta är bra. Förhoppningsvis kommer hjälpen att fortsätta, och den kan kanske också utökas. Det finns naturligtvis i sådana här fall plats för hur mycket hjälp som - Nr 51 helst. Vi har självklart begränsade resurser, men positiva insatser har gjorts och det som skett har varit bra. Jag ställer mig dock något kritisk när utrikesministern här hänvisar till att frågan behandlas inom OAS och säger att Sverige inte har några möjligheter att göra några markeringar eller ta några initiativ. Man kan ju då ånyo jämföra med Grekland 1967. Vilka diplomatiska förbindelser har vi med Somozaregimen? Erkänner vi den fortfarande, och finns det i så fall inte anledning att göra en markering och på det sättet ytterligare visa Sveriges ståndpunktstagande?

Herr talman! Får jag först konstatera att interpellanten och jag är ganska eniga beträffande läget i Nicaragua, och jag konstaterar också att interpellanten är ganska nöjd med vad den svenska regeringen har gjort, med den hållning vi intar och det stöd och den hjälp som vi på humanitär grund ger till flyktingar från Nicaragua. Oswald Söderqvist frågar sig om vårt uttalande stämmer, att den amerikanska hållningen spelar roll för att förändra läget i Nicaragua och ger större chanser till en styrelse med folkligt stöd. Han ifrågasätter att den amerikanska inställningen spelar någon roll härvidlag och han frågar sig om också den svenska hållningen är intagen i ljuset av vad Amerika tycker. Visst håller jag med honom om att bolagen har haft betydelse för utvecklingen i Nicaragua. Och visst har också den amerikanska hjälpen tidigare inneburit ett stöd för Somozaregimen. Men jag tror dock att man måste ge president Carter förtjänsten av att ha intagit en annan hållning när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna i världen än man tidigare gjorde. Han har intagit en mycket mera engagerad, mycket mer demokratisk hållning. Jag tycker att man skall ge president Carter det erkännandet. Hans hållning har spelat stor roll på andra håll i Latinamerika och det spelar f. n. mycket stor roll i Nicaraguafallet. Men jag vill försäkra Oswald Söderqvist att vår hållning är helt oberoende av vad president Carter gör. Vi är fullt beredda att kritisera USA för dess hållning antingen det gällde Nicaragua tidigare eller i andra sammanhang. Jag tror att regeringens uppträdande också bär syn för sägen. Vi tvekade aldrig tidigare att kritisera amerikanerna för deras krig i Vietnam. Vi har nyligen varit kritiska i FN mot både USA:s och övriga västmakters hållning när det gäller södra Afrika. Jag stod här i kammaren i förra veckan och uttalade mig kritiskt om neutronbomben och framförde våra önskemål om att man inte skulle igångsätta fabrikation av detta vapen. Jag har själv under många år som tjänsteman i utrikesdepartementet på det internationella planet drivit krav på att man skall få till stånd ett totalförbud mot napalm, någonting som amerikanerna envist har motsatt sig. Jag tror därför inte att Oswald Söderqvist behöver vara det minsta ängslig för att vi på regeringssidan skulle behöva ta hänsyn till vad amerikanerna tycker innan vi uttalar oss. Det vore naturligtvis helt felaktigt, lika litet som vi 31 behöver ta någon hänsyn till vad andra stormakter eller supermakter tycker. Vi har full frihet att från svensk sida tala ur skägget. Jag vill också kommentera några speciella punkter. Oswald Söderqvist frågade om vi erkänner Somozaregimen. På denna fråga är svaret att svensk praxis är att inte erkänna regeringar utan stater. Därför finns inte något behov av att uttala sig på den här punkten om Somozaregimen. Vi hoppas att en förändring skall ske. Men låt mig sedan beröra några nya utvecklingslinjer som har tillkommit under de allra senaste dagarna i Nicaraguas situation. När interpellationssvaret skrevs i förra veckan hade vi ännu inte rapporter om en resolution som sedan dess har lagts fram i FN:s generalförsamling. Det hände i fredags. Det var Venezuela som ganska plötsligt tog ett initiativ till en resolution riktad mot Nicaragua. Den är hållen i ganska kraftiga ordalag. Den uttalar sitt kraftiga ogillande, på engelska censures, av undertryckandet av civilbefolkningen i Nicaragua och överträdelsen av Costa Ricas suveränitet. Den begär av de nicaraguanska myndigheterna att de skall säkra respekt för mänskliga rättigheter och för medborgare i landet i enlighet med FN:s stadga. Den uppmanar också till en fortsättning av de internationella ansträngningarna att åstadkomma en fredlig lösning av den interna konflikten i Nicaragua. Den här resolutionen lades alltså fram litet plötsligt i förra veckan. Det var 68 stater som röstade för den. Dit hörde Sverige och de övriga nordiska länderna. Det var två stater som röstade emot, däribland naturligtvis Nicaragua, och det var 34 stater som avstod från att rösta. Förslaget lades fram i FN:s första utskott under ärendet Stärkandet av internationell fred och säkerhet. En del kritik framfördes för att det var fel utskott. Från svensk synpunkt tycker vi att det är glädjande att resolutionen har antagits, för det första därför att vi menar att det ökar trycket på Nicaragua, för det andra därför att vi också ser det som ett intressant prejudikat att generalförsamlingen på detta sätt går in och granskar den interna situationen i ett medlemsland. Det finns naturligtvis en lång serie av prejudikat i den riktningen, som började med resolutionerna beträffande indier i södra Afrika och som sedan gått vidare och handlar om Chile och en del andra länder. Men fortfarande är motståndet i FN ganska kraftigt mot ställningstaganden från församlingens sida. Vi kan konstatera att även när det gäller den här resolutionen var bland de avstående länder som Etiopien, Nigeria, Tanzania, Zaire och Zambia. Deras bevekelsegrunder för denna inställning var snarast att de såg resolutionen som en inblandning i de interna angelägenheterna. Från svensk sida har vi inte den hållningen. Vi anser att det är tilltalande att generalförsamlingen bekymrar sig om läget när det gäller de mänskliga rättigheterna också inne i skilda stater. Får jag också nämna något om det senaste läget beträffande medlingsansträngningarna. OAS tillsatte ju en kommission bestående av USA, Guatemala och Dominikanska republiken för att försöka, som det hette, medla mellan oppositionen och de styrande myndigheterna i Nicaragua och även för att lösa de kontroverser som uppstod med grannstaterna. Motståndsfronten i Nicaragua ställde som villkor för att man skulle acceptera någon sorts medling dels att det skulle ges amnesti åt politiska Nr 51 fångar, dels att undantagstillståndet skulle hävas, dels att radiooch TV censuren skulle hävas och slutligen att Somoza skulle lämna landet. Läget är nu det att Somoza har accepterat i varje fall de tre första villkoren, alltså att amnesti ges och att undantagstillståndet och radiooch TV-censuren hävs. Men han vägrar att lämna landet. Dessa förhandlingar pågår fortfarande mellan OAS-gruppen och de nicaraguanska grupperingarna. Det tycks finnas förhoppningar om att förhandlingarna skall kunna leda till resultat så småningom. I sådant fall sker en folkomröstning om huruvida Somoza skall stanna kvari landet eller inte. Vi har på vår sida gjort den bedömningen att det är nästan självklart att en sådan folkomröstning borde gå Somoza emot och att man därigenom skulle få honom att lämna landet. Jag har velat lämna dessa ytterligare upplysningar, eftersom de har tillkommit under de allra senaste dagarna och utvecklingen ju fortskrider i Nicaragua. Vi bevakar naturligtvis händelserna med intresse och förhoppningar.

Herr talman! Jag är glad att höra att utrikesministern instämmer så att vi i varje fall kan vara överens om kritiken beträffande stödet från USA till Somozaregimen före 1976-1977. Sedan kan vi kanske ha litet olika uppfattningar om värdet av president Carters utspel för mänskliga frioch rättigheter, men det skall vi ju inte diskutera här. Jag är också glad att utrikesministern så bestämt har markerat Sveriges självständiga hållning i de här frågorna och sagt att vi är beredda att protestera och ingripa i den mån vi kan mot dessa tendenser. Vad beträffar frågan om diplomatiska förbindelser är det ändå rätt intressant att veta hur de är ordnade till Nicaragua som stat. Vem är ackrediterad, har vi egen ambassad osv.? Det kunde vara intressant att höra något om detta. Det sista som nämndes, om de nya utvecklingstendenserna, visar — och det kan vi också vara överens om — att den internationella opinionen har varit viktig i detta sammanhang och att den otvivelaktigt påverkar situationen i landet. Detta bör vara en uppmuntran för oss alla att fortsätta driva dessa frågor och försöka påverka. Jag noterar också utrikesministerns påpekande att vi inte betraktar det som en inblandning om vi kritiserar förhållandena i det här fallet.

Herr talman! Lars Ulander har frågat mig om jag avser att med endast marginella förändringar lägga det förslag till ny förtroendemannalag som lagrådet har haft på remiss, vilka punkter som kommer att ändras i förhållande till lagrådsremissen och när förslaget kommer. Som Lars Ulander anger i interpellationen har den ursprungliga avsikten varit att riksdagen skulle få ta ställning till förslaget under hösten. Arbetet har emellertid försenats bl.a. på grund av regeringsombildningen. Mot den av den tidigare regeringen presenterade lagrådsremissen har också riktats kritik som kräver omsorgsfull prövning. För att närmare få preciserat i sak vari kritiken består har jag haft ytterligare överläggningar med arbetsmarknadens parter. Överläggningarna är inte avslutade. Jag är därför för dagen inte beredd att ge något besked rörande de frågor som Lars Ulander har ställt.

Herr talman! Jag ber att rent formellt få tacka statsrådet Wirtén för svaret på min fråga. Det formella ligger i att så är brukligt, men jag har ju, som tydligt är, inte fått några svar på de frågor jag ställde. Jag hade en debatt med Per Ahlmark i samma ärende den 16 februari i år. Jag frågade då om regeringen skulle lägga ett förslag på riksdagens bord med anledning av arbetsrättskommitténs avlämnade rapport. Jag fick svaret att så skulle ske, och efter det att jag begärt en precisering svarade Ahlmark: ”Regeringens målsättning är att förelägga riksdagen en proposition för behandling under höstriksdagen. Det är alltså regeringens avsikt att göra det. Jag kan inte vara klarare än så.” Han sade också i samma debatt: ”Vi tänker inte forcera fram en produkt på några få veckor, utan vi vill att det förslag som läggs på riksdagens bord skall vara genomtänkt.” Med hänsyn till den debatten och vad som därefter hänt kan man ställa sig frågan: Vad har man hållit på med egentligen i de här frågorna? Det gäller den nuvarande regeringen men också den förra. Att man kan göra en sammankoppling mellan de här två regeringarna är ju helt klart. Samma dag som regeringen Ullsten tillträdde fick både arbetsmarknadsministern och statsministern frågan om regeringen tänkte stå fast vid det förslag som den tidigare regeringen hade fattat beslut om. Och svaret från både statsministern och arbetsmarknadsministern var att så skulle ske. Arbetsmarknadsministern hade det tillägget att vissa små justeringar skulle kunna tänkas och att de skulle kunna göras i utskottet. Samme arbetsmarknadsminister som bara för några veckor sedan tyckte att det här var ett mycket bra förslag säger nu att man skall omarbeta förslaget, som en regering på förslag av samme arbetsmarknadsminister har godkänt i ett regeringssammanträde. Jag har ingen anledning —- i och för sig — att beklaga att man tar tillbaka ett synnerligen dåligt förslag och omarbetar det. Men sett från facklig synpunkt Nr 51 är det oroväckande att man hanterar viktiga frågor på det sätt som här har skett. Det är också en annan sak i debatten mellan mig och den tidigare arbetsmarknadsministern och vice statsministern Per Ahlmark som jag skulle vilja ta upp med arbetsmarknadsministern. Per Ahlmark sade i debatten den 6 februari: ”Ett antal remissinstanser —- jag har nämnt några — har framför allt från juridisk utgångspunkt satt frågetecken i kanten och uttalat klar kritik beträffande delar av det här lagförslaget. Då är det väl naturligt för regeringen att, innan man lägger fram en lagrådsremiss och proposition, ta kontakt med arbetsmarknadens parter för att resonera om sådana problem. Jag betraktar inte kontakter med arbetsmarknadens parter som ett sätt att förhala frågan utan som ett sätt att vidga förståelsen för varandras synpunkter och fördjupa värdegemenskapen i det svenska samhället.” Jag ställer nu frågan till Rolf Wirtén med utgångspunkt från Per Ahlmarks svar: Har man haft kontakter med arbetsmarknadens parter före lagrådsremissen för att resonera om problemen? Och i så fall: Hur kunde man då skicka ett förslag av den arten på lagrådsremiss? Det var meningen att det också skulle gå till riksdagen för behandling. Det var först efter det att företrädare för LO och TCO på skarpen sagt ifrån som man drog tillbaka förslaget. LO ordföranden sade bl.a. att om det här blir ett riksdagens beslut då har regeringen gjort en krigsförklaring mot den fackliga rörelsen. TCO frågade om förslaget till lagrådsremiss var skrivet hos Svenska arbetsgivareföreningen. Efter dessa uttalanden måste man ställa sig frågan: Har regeringen över huvud taget haft några kontakter med andra än arbetsgivarorganisationer innan den tillverkade det förslag som lagrådet fick? Känns det inte besvärande att en från facklig synpunkt mycket viktig fråga hanteras på detta klantiga sätt? Att jag inte kan få några svar på de frågor jag har ställt är egentligen bara en fortsättning på de här egendomligheterna. Rolf Wirtén har sedan jag ställde frågan haft i stort sett två månader på sig att reda upp det här. Men icke så. Icke ens om det kommer ett förslag kan det ansvariga statsrådet ge besked om! Jag vill sluta med att ge arbetsmarknadsministern ett välment råd: Om det kommer ett förslag till ny förtroendemannalag, lägg inte fram ett förslag som måste ändras efter nästa val! Det skulle ställa till en massa trassel på arbetsplatserna, som ingen skulle ha nytta av. Slutsatsen måste då bli att det förslag som kan accepteras är ett förverkligande av den nya arbetsrättskommitténs förslag. Kasta alltså det förslag som nu varit ute och valsat, bl.a. hos lagrådet, i papperskorgen!
Herr talman! Min företrädare Per Ahlmark liksom jag själv har tidigare meddelat riksdagen att vår målsättning varit att framlägga ett förslag till 35 höstriksdagen 1978. Lars Ulander vet också att arbetet har följt den planen. Vi har arbetat fram ett förslag som med utgångspunkt från de mycket olika värderingar som gäller om en förändring av förtroendemannalagen mötts av en hel del kritik. Vi har då beaktat detta och gått i närkontakt med arbetsmarknadens parter. Det har inte alls, som Lars Ulander försöker insinuera, varit några ensidiga kontakter. Tvärtom. Vi har hela tiden varit mycket angelägna om att ta kontakt med alla parter. Vi har gjort allt vad vi har kunnat för att hålla kontakterna med såväl LO som TCO, SAF och även SACO-SR. Här har det alltså gjorts ett försök att gå igenom de delar av förslaget som det har varit diskussion omkring. Förslaget har i och för sig gått igenom lagrådet utan någon egentlig kritik. Dessa kontakter togs i god tid före remissen till lagrådet, Lars Ulander - åtminstone någon månad innan. Vi har alltjämt, efter det att förslaget har granskats i lagrådet, fortsatt diskussionerna för att kunna fullfölja arbetet på det sätt som Per Ahlmark talade om, nämligen för att lägga fram ett så samlande förslag som det över huvud taget går att göra. Jag tycker att det är viktigare att vi försöker finna former för att få svensk arbetsmarknad att fungera så bra som möjligt än att bygga upp motsättningar. Det är inte det konstruktiva greppet som Lars Ulander försöker sig på.
Herr talman! Det här blir märkligare och märkligare. Här säger arbetsmarknadsministern att man hade en kontakt —-jag tänker mig att det var med löntagarorganisationerna —en månad innan lagrådsremissen var klar. Men då hade förslaget naturligtvis varit ute på delning, som det heter, vid flera tillfällen. Vad hade hänt med den här frågan, om den tidigare regeringen inte hade spruckit? Jo, helt naturligt hade förslaget fullföljts och lett till beslut i riksdagen. När det gäller frågan om demokrati på arbetsplatsen var det alltså en Gudi behaglig gärning att Fälldinregeringen föll. Men Rolf Wirtén får faktiskt förstå att man på fackligt håll är litet orolig när frågorna hanteras på det här sättet. Rolf Wirtén säger att jag insinuerar att man inte hade haft kontakt med arbetsmarknadens parter. Men det är ingen insinuation, det är ett påstående som har full täckning. En månad innan man skulle lägga fram förslaget skulle man låta parterna titta på det — i varje fall löntagarparten; den andra sidan har jag ingen kontakt med. Vad hade hänt då? Jo, organisationerna skulle försöka sätta sig in i propositionens material, och hur skulle de kunna klara det på en månad? Det är bra om arbetsmarknadsministern har lärt sig någonting av den här situationen och tagit kontakt med löntagarorganisationerna, men, Rolf Wirtén, följ då deras råd! Det vore en förskräckelse, om vi skulle få det förslag som gick till lagrådet eller något liknande som lagstiftning och man skulle börja förändra situationen ute på arbetsplatserna efter den för att i nästa varv, när 1979 års socialdemokratiska förslag kommer, tvingas förändra den igen. Detta är inte ett rimligt sätt att jobba. O.K., vi hade tur. Regeringen Fälldin föll, och vi slapp det gamla förslaget, som annars hade blivit ett faktum. Men se då till att ni lägger fram det förslag Nr 51
Herr talman! Vi har haft fortlöpande kontakter med arbetsmarknadens parter långt innan lagrådsremissen var klar. Partierna fick möjlighet att diskutera lagförslaget när det var någorlunda färdigt — innan det gick på delning, Lars Ulander. Det tycker jag är helt i sin ordning, och jag kan inte förstå att Lars Ulander på den punkten kan föra fram någon kritik. Parterna fick alltså se förslaget en månad innan det skickades vidare, och det är en tågordning som knappast borde möta kritik, eftersom lagförslaget visades så tidigt som det över huvud taget gick. Kontakterna hade tagits långt tidigare på diskussionsplanet, och de har — som jag sade i min föregående replik — fortlöpande ägt rum. Vi har också fått åtskilliga synpunkter från exempelvis TCO, medan vi har haft svårare att få några konkreta förändringsförslag från LO-sidan. Jag hoppas att man även där skall hjälpa till att få fram ett så bra förslag som det går att få i den här svåra frågan.
Herr talman! Nu säger Rolf Wirtén, att visst har man haft kontakter under den tid då förslaget kunde påverkas, så tidigt som det fanns möjlighet att ta kontakter. Det betyder med andra ord — och det är nästan allvarligare — att man har haft kontakter och fått råd men inte brytt sig om det. För det kan ju inte vara någon tillfällighet att både LO och TCO går ut och hårt kritiserar förslaget. Jag tror inte att jag har hört hårdare kritik från i varje fall LO i någon annan fråga, åtminstone när det gäller ordvalet. LO-ordföranden sade ju att lägger regeringen fram det här förslaget så är det en krigsförklaring gentemot den fackliga rörelsen. Jag vet inte vilket slags samråd och vilka diskussioner som har förekommit mellan regeringen och LO. TCO säger: Vem på SAF har skrivit den här lagrådsremissen? Vad har man då haft för typ av kontakter, och vad har de kontakterna lett till? De kan ju inte ha lett till ett enda dugg.
Herr talman! Jag vill bara än en gång säga att målet för departementets arbete i den här frågan har varit att lägga fram ett så samlande förslag som över huvud taget varit möjligt, och det är vårt mål alltjämt. Har vi en öppen diskussion med arbetsmarknadens parter i fortsättningen, så hoppas jag också det skall lyckas.
Herr talman! Jag kan önska lycka till i den frågan. Men blir förslaget lika samlande som det förra, så lägg inte fram något förslag! att förbättra sysselsättningen i Motala
Herr talman! Christer Nilsson har frågat industriministern om han avser att ta initiativ till lokaliseringspolitiskt stöd eller andra åtgärder för att förbättra arbetsmarknaden i Motala kommun. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Under de senaste åren har Motala kommun liksom andra kommuner i landet haft problem på arbetsmarknaden. Detta sammanhänger till stor del med den utdragna internationella lågkonjunkturen. En rad åtgärder har satts in för att stimulera den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det finns också anledning tro att det allmänna konjunkturläget kommer att förbättras. Problemen inom industrin i Motala kommun är till en del av strukturell karaktär. I första hand har sysselsättningsminskningen drabbat Motala Verkstad. Men även andra företag har tvingats minska antalet sysselsatta. Samtidigt finns det utvecklingsbara företag i kommunen. Regeringen följer utvecklingen i Motala kommun och är beredd att vidta de särskilda åtgärder som kan komma att behövas för att sysselsättningen skall kunna hållas uppe där.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wirtén för svaret. Som framgår av interpellationen har sysselsättningsläget i Motala kommun allvarligt försämrats sedan 1976. Under en tvåårsperiod har Motala förlorat mer än 2 000 industrijobb, och det finns risk för att ytterligare 600 försvinner nästa år. Det skulle i så fall innebära att 30 96 av kommunens industriarbetsmarknad försvunnit under en treårsperiod. Motala är regionalt centrum i västra Östergötland, och det finns risk för att arbetsmarknadskrisen i Motala kommer att sprida sig till omkringliggande kommuner. Motala Verkstad hade i mitten av 1960-talet 2500 anställda. I dag sysselsätter företaget drygt 200 personer. Ett trettiotal företag har sedan 1976 fått lägga ned eller allvarligt inskränka verksamheten — Lundqvists Verkstads AB, Borens Trikåfabrik och CEO-skinn, för att nämna några. Problemen förvärras av att kommunens största företag inte efterfrågar personal. Vid Luxor och Electrolux har drygt 600 jobb försvunnit utan att permitteringar förekommit. Ett förbättrat konjunkturläge kommer inte att lösa sysselsättningsproblemen, eftersom Motalas krissituation är en följd av strukturella förändringar. Noteras bör att förändringen på arbetsmarknaden gått mycket snabbt. 1976 var arbetsmarknadssituationen tillfredsställande i Motala, och det fanns lediga jobb. Herr talman! Jag är inte nöjd med det svar arbetsmarknadsministern lämnat. Det är i stort sett lika intetsägande som det svar dåvarande statsrådet Åsling lämnade i våras i ungefär samma fråga. Arbetsmarknadskrisen i Motala är, som jag nämnt — och det har lokala och regionala utredningar visat —- i huvudsak av strukturell karaktär, och en konjunkturuppgång löser inte problemen, vilket Rolf Wirtén tycks tro och hoppas på. Arbetsmarknadsministern framhåller i sitt svar att det finns utvecklingsbara företag i kommunen. Det är riktigt, men utvecklingen hos dessa företag är, för att citera landshövdingen i Östergötlands län, ”sådan att någon påtaglig expansion inte kan påräknas. En fortgående rationalisering leder snarare till en viss dämpning i rekryteringen av personal.” Rolf Wirtén säger i sitt svar att Motala i likhet med andra kommuner har haft problem på arbetsmarknaden under de senaste åren. Arbetsmarknadsministern inser tydligen inte att omsvängningen på arbetsmarknaden i Motala är mycket drastisk och har få motsvarigheter i landet. Som jag framhåller i interpellationen krävs det snabba och kraftfulla åtgärder om man skall kunna lösa arbetsmarknadskrisen i Motala. Det är därför beklagligt att fp-regeringen i dag inte i klara ordalag vill tala om hur den ser på situtationen i Motala och inte heller redovisar vilka konkreta åtgärder regeringen är beredd att vidtaga för att förbättra sysselsättningsläget i kommunen. Det är också beklagligt att arbetsmarknadsministern i sitt svar inte talar om hur regeringen ser på länsstyrelsens begäran om 100 miljoner i stöd för att klara Motalas arbetsmarknadssituation. Herr talman! Det är inte bara Motala som har problem på arbetsmarknaden i Östergötland. Fullföljs inte 1975 års energipolitiska beslut kan omkring 1 000 personer bli utan jobb i Finspång. Avvecklas metallurgin i Boxholm försvinner flera hundra jobb. Den södra länsdelen förlorar arbetstillfällen och invånare. Antalet anställda inom industrin i Linköping har minskat under 1970 talet. De här problemen kan inte lösas med de metoder som långtidsutredningen rekommenderar. Det är nära nog obegripligt att fp-regeringen släppt fram en utredning som föreslår ökad frihet för kapitalet, folkomflyttningar och ökade inkomstklyftor. 2. Hur ser arbetsmarknadsministern på länsstyrelsens begäran om ett stöd på 100 miljoner för att förbättra sysselsättningsläget i Motala?

Herr talman! Christer Nilsson har gett en utförlig redovisning och översikt över situationen i Motala och västra Östergötland. Jag tror att vad som framgår både av interpellationen och av skrivelser från länsstyrelsen i den här att förbättra sysselsättningen i Motala frågan kanske kräver en något mer ingående analys av situationen i Motala, därför att den är på något sätt speciell genom den utveckling som har varit på den industriorten.

I mitten på 1960-talet hade Luxor 600-700 anställda och Electrolux ca 1 200. Båda dessa företag har i dag runt 2000 anställda var. Under den tid då Motala verkstad genomfört avvecklingen, har Luxor och Electrolux tillfört orten ett par tusen arbetstillfällen. Men nu har effekterna kommit. Båda dessa företag har stagnerat och även gått något tillbaka, och då har vi fått dessa förödande konsekvenser. Christer Nilsson var inne på vad det innebär vid dessa företag när konjunkturerna svänger. De båda företagen kan nämligen på mycket kort tid förändra sin arbetsstyrka med omkring 15 96. Nu har de under en period på ett och ett halvt år genomfört en minskning med sammantaget 650 arbetstillfällen. Det har ofta framhållits att ett par av de här företagen dras med en överbeläggning av arbetskraft på ca 100 personer, och företagen väntar att de skall kunna göra den nedskärning det gäller med naturlig avgång. Detta är ju ett väldigt problem ur arbetsmarknadssynpunkt, när konjunkturen svänger mycket kraftigt vid dessa två dominerande företag på arbetsmarknaden i Motala. Det innebär vid stark uppgång stora påfrestningar för samhällets planering när det gäller bostadsbyggande och mycket annat som snabbt måste förändras. Samma förhållande är det för dem som har att rekrytera arbetskraft till dessa företag. De snabba förändringarna innebär som sagt en mycket kraftig påfrestning. Sedan är det ett annat problem. Motala har ju varit en ansedd industriort genom Motala Verkstad med det mycket höga tekniska kunnande som där funnits. Ett viktigt inslag i arbetsmarknaden i Motala har nu försvunnit, och därför skulle Motala ha behov av insatser för att i någon mån återställa balansen på arbetsmarknaden med hänsyn till Motalas traditioner som industriort med kvalificerad sysselsättning. Från länsmyndigheternas och från kommunens sida har det i det här läget gjorts mycket intensiva insatser för att råda bot på besvärligheterna. F. n. är en arbetsgrupp i verksamhet med representanter för länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, utvecklingsfonden och kommunen, och den gör väldiga ansträngningar för att klara situationen i Motala och västra Östergötland. Arbetsgruppen kan också redovisa exempel på att det finns möjligheter. Men vad arbetsgruppen framför allt efterfrågar är resurser för att kunna uppnå ett gott resultat.

Arbetsmarknadsministern hänvisar nu också till den politik som både den förra borgerliga regeringen och den nuvarande fört och talar om de generella åtgärder som vidtagits för att stimulera ekonomin. Vi har från socialdemokraternas sida energiskt stridit för att få en strukturfond som kan möta problemen på arbetsmarknaden, och hade vi haft framgång med den politiken kanske inte arbetsmarknadsministern varit så tomhänt när han skulle svara här i dag.
Herr talman! Först ett par ord om den ekonomiska politiken, som Torsten Karlsson slutade sitt inlägg med att tala om. Jag menar för min del att vi har förbättrat svenskt näringslivs konkurrenskraft högst väsentligt under den tidigare regeringen, och det är en politik som vi fortsätter att föra i den nya folkpartiregeringen. Jag behöver inte erinra om alla de åtgärder som har vidtagits i det avseendet, men låt mig ändå påminna om devalveringen, borttagandet av arbetsgivaravgiften och uppbyggnaden av utvecklingsfonderna, som har betytt mycket regionalt för att stärka näringslivet. Det är ju ett av de instrument som — detta har Torsten Karlsson liksom Christer Nilsson just pekat på — är verksamma för att hjälpa upp situationen i Motala. Det är helt riktigt, det är utvecklingsfonderna som här har ett primärt ansvar för att hjälpa till med nyetablering av verksamhet i Motala, som har drabbats av svårigheter. Det är vi alla tre överens om. Här gäller det nu bara att finna de rätta greppen för att återställa en sviktande arbetsmarknad. På det konjunkturella planet — jag har hävdat det redan tidigare och jag fortsätter att hävda det — har det förts en politik som kan ge nya jobb, och det är en förbättring på gång i arbetsmarknadsläget. Men det är inte så, Christer Nilsson, att jag i mitt svar bara har sagt att här kan man sitta och vänta på konjunkturuppgången. Om Christer Nilsson uppfattar det så läser han svaret mycket illa. Vad jag har sagt är att det här finns svåra strukturella problem, och jag vidhåller att det är så. Vi har anledning att se på Motalaregionen med viss oro. Jag noterar att båda debattörerna hänvisar till en tidigare diskussion om situationen i Motala. Vad som har hänt därefter är bl.a., som Torsten Karlsson mycket riktigt påpekar, att man har en arbetsgrupp i verksamhet för att på det regionala och kommunala planet försöka finna konstruktiva grepp som kan rätta till situationen. Jag kommer för min del denna vecka att ha en ingående diskussion med myndigheterna i Östergötland för att just gå i närstrid med Motalaproblemet, men även för att ta upp en del andra svårigheter som finns i Östergötlands län. Jag tror inte att man skall säga att arbetsmarknadsdepartementet och regeringen i sin helhet är passiva, men det måste gå i den turordningen att man först avlyssnar vad arbetsgruppen pekar på för åtgärder och sedan ser vad man kan hjälpa till med från centralt håll. Det är den arbetsmetodik som jag tänker tillämpa, och vi får se vad det kan leda till för resultat. att förbättra sysselsättningen i Motala att förbättra sysselsättningen i Motala Jag vill också, herr talman, notera att frågeställarna i och för sig bara känner sig missnöjda med svaret därför att de inte levererar ett antal nya jobb till Motala. De är tyvärr också lika tomhänta när det gäller att kunna peka på vilka industrietableringar som går att göra. Jag menar att vi från departementets sida nu skall gå igenom de förslag arbetsgruppen kommer med, och så får vi se vad det kan leda till.

Herr talman! Problemen på industriarbetsmarknaden i Motala är akuta. Det visar länsstyrelsens brev till regeringen och det visar interpellationen och Torsten Karlssons inlägg. De insatser som nu görs av lokala och regionala organ måste kompletteras med snabba och kraftfulla åtgärder från regeringens sida. Även om statsrådet Wirtén funderar över formerna för stödet borde han redan i dag, inför de överläggningar som kommer, klart kunna säga att det skall satsas statliga pengar. Att jag är besviken på svaret är väl ganska naturligt. Det består av 14 rader maskinskriven text, där Motalakrisen behandlas i mycket allmänna ordalag. Jag tycker det finns skäl att upprepa frågorna till statsrådet Wirtén. Hur många människor skall bli arbetslösa i Motala innan regeringen vidtar åtgärder? Hur ser man på den framställning som gjorts från länsstyrelsens sida? När det gäller påståendet att den borgerliga politiken har varit framgångsrik och positiv för Motala så är det mycket tveksamt. När den borgerliga regeringen tog över i Sverige hösten 1976 var 62 000 människor arbetslösa. Efter två år av borgerligt styre var 113 000 människor arbetslösa. Den sista socialdemokratiska budgeten hade ett underskott på mellan 3 och 4 miljarder. Nu räknas budgetunderskottet till omkring 50 miljarder, i samma ögonblick som regeringen Ullsten säger att problemen är på väg att lösas. Sommaren 1976 var inflationen lägre i Sverige än i EG och OECD-länderna trots att de inflationsdrivande krafterna då var starka. Sommaren 1978 ligger vi över genomsnittet för dessa länder. Priserna ökade under trepartiregeringens två första år med 20 96, på dagligvarorna med 25 246. Investeringarna ökade fram till 1976, men de har minskat med 30 96 1977 och 1978. Det är alltså svårt att påstå att regeringarna Fälldins och Ullstens politik har varit framgångsrik. Jag upprepar alltså frågorna till herr Wirtén.

Herr talman! Jag får väl uttrycka den förhoppningen att herr Wirténs avsikter när det gäller arbetsmarknaden i Motala och Östergötland inte är så innehållslösa som det skrivna svaret utan att han har betydligt mer i bakfickan. Och det har han ju velat göra gällande här. Jag skall först ta upp några problem som möter de friställda bl.a. vid Motala Verkstad. Ett problem är att de när de söker arbetsmarknadsutbildning möter invändningar och blir avvisade med hänvisning till att de representerar ett mycket gott yrkeskunnande. Det skulle då naturligtvis vara tacksamt om det kunde lokaliseras sysselsättning till orten där de verkligen kunde få nytta av sitt yrkeskunnande. Ett annat problem är beredskapsarbetena som genom ungdomsarbetslösheten har blivit ganska väl utnyttjade, och därför finns det inte så stora möjligheter att få sådana. Verkningarna av Motalakrisen har ju ännu inte slagit ut i sin fulla blom — under våren kommer nämligen ytterligare 350 anställda att få lämna företaget. När det gäller att ge Motala kvalificerad sysselsättning finns det naturligtvis möjligheter, men det kanske ligger mer i framtiden. Förenade fabriksverkens industrier har en utvecklingssektor där man bl.a. sysslar med ett projekt kring Sterlingmotorn. Det är avsikten att det skall fylla ut svackan på företaget i Motala.

Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att arbetsmarknadsministern tänker besöka Östergötland, och jag hoppas att han då har mycket med i bagaget. Han och jag har ett gemensamt intresse — vi är båda bosatta vid en mycket stor insjö, och på det viset har vi nära kontakt med varandra. Han kan gärna ta vägen förbi Motala så kan han på ort och ställe få en mycket gedigen information om läget där.
Herr talman! Jag tog vägen förbi Motala så sent som i lördags, så det är inte så sällan jag passerar detta område och det är icke obekant för mig. När Christer Nilsson nu vill ha besked här i dag är det kanske ett ovanligt krav. Om det har gjorts upp om en uppvaktning för Östergötlands län i slutet av veckan är det väl rimligt att vi först får ta del av de förslag som delegationen har med sig innan vi tar något beslut i regeringen. Jag skulle vara förvånad om Christer Nilsson har någon annan uppfattning om hur beslutsordningen skall gå till. Skulle vi fatta beslut innan vi ens har lyssnat på de regionala myndigheterna tror jag det vore mer anledning till kritik än vad det är med den uppläggning av debatten jag har haft här i dag. Jag måste säga att den redovisning av trepartiregeringens ekonomiska politik, som Christer Nilsson tillät sig här, var minst sagt av dålig halt. Det är överraskande att Christer Nilsson står i riksdagens talarstol och talar om en arbetslöshet som ligger på 113 000 personer i dag. Det är en siffra, Christer Nilsson, som är flera månader gammal. Jag är övertygad om att om Christer Nilsson vill föra en ärlig debatt i dessa frågor skall han kunna konstatera hur man från denna toppnotering har gått ner månad för månad. Föregående månads mätning redovisar en nedgång med 20 000 och den senaste med att förbättra sysselsättningen i Motala De andra jämförelserna på det ekonomiska området som Christer Nilsson gjorde var av ungefär samma dåliga halt, och jag har därför ingen anledning att ge mig in i någon slagväxling i det här sammanhanget — Christer Nilssons underlag är alltför dåligt för det. Låt mig bara vad gäller arbetsmarknaden påminna om att den regering som Christer Nilsson kanske finner vara den bästa av alla, dvs. den socialdemokratiska, under 1970-talets tidigare skede, hade arbetslöshetstal som låg långt högre än 113 000. Det var dessutom i en konjunktursituation som inte alls var lika svår som den nuvarande och som inte alls innehöll så många och svåra strukturproblem som man under den senare delen av 1970-talet brottats med i exempelvis Motala och inom hela det svenska näringslivet över huvud taget. Det finns, Christer Nilsson, anledning att se något på hur utvecklingen har varit i stort i stället för att bara göra jämförelser rakt över. Är jämförelserna dessutom i sak så felaktiga som dessa, då är det än värre. Jag vill gärna tillägga att vi har för avsikt att ta upp till behandling de frågor som är aktuella för Östergötland. Men vi kommer inte att göra det i länet, Torsten Karlsson, utan de skall tas upp i samband med den förestående uppvaktningen — jag hoppas att det inte föreligger något missförstånd på den punkten. Vi får se vad de förslag som därvid läggs fram innehåller, och vi hoppas att vi skall finna konstruktiva lösningar på Östergötlands problem lika väl som på problemen inom andra delar av svenskt näringsliv.
Herr talman! Något svar på mina frågor har jag inte fått av statsrådet Wirtén, utan han hänvisar bara till de överläggningar som nu skall ske med representanter för politiker och tjänstemän från Östergötland. Jag begärde inte att Rolf Wirtén exakt skulle tala om hur han skall lösa problemen, utan jag frågade om han i dag kunde uttala sig positivt för ett samhällsstöd i fallet Motala — det kan knappast anses vara felaktigt från formell synpunkt. Vi får väl nu avvakta resultatet av de överläggningar som Rolf Wirtén hänvisar till, och sedan får vi se om det finns anledning att återkomma om den här frågan till riksdagen. När det sedan gäller frågan om regeringarna Fälldins och Ullstens ekonomiska politik noterar jag att Rolf Wirtén är nöjd med en politik som tidvis har lett till att vi haft över 100 000 arbetslösa, som lett till att investeringarna sjunkit med 30 96 , att vi på två år fått prishöjningar med 20 96 och att underskottet i budgeten mycket kraftigt har ökat. Det är, Rolf Wirtén, helt riktigt att arbetslöshetssiffrorna efter ungefär två år av borgerligt styre låg på ca 113 000. Vid ett tillfälle låg de på 108 000. Att de nu, några månader efter Thorbjörn Fälldins avgång, har gått ner beror ju på att man fått fler människor i beredskapsarbete och i arbetsmarknadsutbildning. Hade man vidtagit åtgärder tidigare, så hade inte så många människor behövt gå arbetslösa i
Herr talman! Jag måste bara korrigera påståendet att jag skulle vara nöjd med den arbetslöshet vi har — den må ligga på 78 000 som den gör nu eller något högre. Det är helt orimligt att göra ett sådant påstående, Christer Nilsson. När sade jag att jag var nöjd? Jag är inte nöjd förrän vi har den situationen att alla som önskar få ett arbete kan få det. Det är målet. Sysselsättning för alla är namnet på sysselsättningsutredningen. Det är ett viktigt mål, men det är ett mycket svåruppnåeligt mål — låt oss vara överens om det. Jag har icke heller uttalat någon förnöjsamhet med en inflation som ligger på 8-10 96. Men jag tycker att det är bra att inflationen har kunnat halveras under ett par års tid, vilket ju faktiskt har skett. Jag vill sedan ta upp de två frågor som Christer Nilsson ställt ett par gånger. När det först gäller den propå om 100 miljoner som länsstyrelsen har gjort har jag redan svarat på frågan. Jag är i dag inte beredd att diskutera den i sak eftersom vi skall göra det senare denna vecka. Jag kommer då att lyssna på de argument som finns beträffande den här lösningen, som i och för sig är ny — vi har inte haft någon sådan modell i något annat sammanhang, och den tål verkligen att prövas ingående innan man ger sig ut och diskuterar den i sak här i kammaren. Men jag skall så småningom ge besked om vad regeringen tycker om en sådan lösning. På den andra frågan, som gällde hur många arbetstillfällen som skall försvinna i Motala innan regeringen reagerar, vill jag svara: Vi har redan reagerat, Christer Nilsson. Det är en helt onödig fråga. Låt mig ställa en motfråga: Hur mycket reagerade den socialdemokratiska regeringen i form av åtgärder för att skapa nya arbeten i Motala, när man under praktiskt taget hela 1960-talet kunde se hur jobb försvann inom en stor industri i Motala? Jag kan inte påminna mig att man kunde se uttryck för någon speciell reaktion utöver de traditionella åtgärder som gäller för länsstyrelsens planering av en kommuns näringsliv. I fråga om de nu aktuella problemen har vi gått in för att aktivt ta fasta på de förslag som kan komma från arbetsgruppen i Östergötlands län. Med det får vi ge oss till tåls för dagen, Christer Nilsson.
Herr talman! Jag vill bara göra ett påpekande för arbetsmarknadsministern i anslutning till att han försvarade den borgerliga ekonomiska politiken. Från socialdemokratiskt håll har vi mycket energiskt påtalat det här generella utpytsandet som de borgerliga regeringarna har hållit på med under sin tid. Det har inte löst några problem för svensk arbetsmarknad. Motala Verkstads problem har inte lösts, och det har inte heller varvens, stålindustrins, tekoindustrins eller skogens problem. Denna politik har i stället medfört att man gjort sig av med resurser genom att dessa ibland har hamnat inom näringsgrenar där läget har varit så gott att ett stöd har varit onödigt. Mer selektiva insatser skulle säkerligen ha varit mer välgörande för att förbättra sysselsättningen i Motala arbetsmarknaden och sysselsättningen under den här tiden. En strukturfond i enlighet med det socialdemokratiska förslaget hade kanske också kunnat utgöra ett av de instrument som bättre kunnat klara av de problem som uppstått i det här fallet. En sak som kan vara intressant att notera i sammanhanget är vad som skedde i samband med att regeringen Fälldin föll. SAF-ordföranden Nicolin och Hans Werthén från Electrolux beklagade regeringens fall, och Marcus Wallenberg var hos Nils Åsling på kondoleansbesök och tackade för gjorda insatser. Alla dessa representerar de grenar av svenskt näringsliv som med stöd av den borgerliga politiken verkligen har öst med den stora skeden.

Herr talman! Jag tvingas begära ytterligare en replik med anledning av vad Torsten Karlsson sade om den ekonomiska politiken. Den strukturfond som Torsten Karlsson talar sig varm för är överflyglad många gånger genom de insatser i krisbranscher som är gjorda av den tidigare regeringen och som den nuvarande regeringen tyvärr tvingas fortsätta med till dels. Man har här gått in med åtgärder som varit direkt riktade mot företag som haft akuta problem. Det är helt felaktigt att påstå att vi underlåter att arbeta med riktade åtgärder. Liksom den förra regeringen har vi uppfattningen att en lämplig kombination av generella och riktade åtgärder är det som bäst för fram svenskt näringsliv till en ny konkurrenskraft. Låt oss ändå erkänna, Torsten Karlsson, att vi under den socialdemokratiska regeringens senare år tappade marknadsandelar på ett mycket oroande sätt. Vi har lyckligtvis nu kunnat konstatera att svenskt näringsliv är på väg att återvinna marknadsandelar. Det är detta vi eftersträvar, och det är detta som är huvudmålet med den politik som förs.

Herr talman! Hugo Bergdahl har angett att allt fler av medlemmarna i Svenska polisförbundet och deras fackliga organisationer påtalar en försämring av arbetsförhållandena för framför allt polispersonal i yttre tjänst. Hugo Bergdahl har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av vad som sålunda har påtalats. Interpellationen berör ett ämne som jag i olika sammanhang har haft tillfälle att diskutera med bl.a. företrädare för rikspolisstyrelsen och Polisförbundet. Det är otvivelaktigt så att i synnerhet den polispersonal som fullgör yttre tjänst i storstäderna uppfattar sin arbetssituation som försämrad. Även de andra svårigheter för polisen som Hugo Bergdahl behandlar i sin interpellation har påtalats för mig. Det är självfallet inte lätt att ge entydiga förklaringar till den utveckling som polisen sålunda anser sig ha kunnat konstatera. Min uppfattning är att alkoholoch narkotikamissbruk, särskilt bland ungdomen, även här spelar en betydelsefull roll. Det är av stor vikt att finna effektiva åtgärder mot dessa former av missbruk. Som riksdagens ledamöter vet har också både inom socialdepartementets och justitiedepartementets verksamhetsområden betydande resurser satts in i kampen mot missbruket. Goda effekter har gett sig till känna, men ytterligare åtgärder behövs. Våldsbrottsligheten utgör ett oroande inslag i samhällsbilden. Färsk statistik visar att vissa slag av allvarlig sådan brottslighet fortsatt att öka detta år. Rikspolisstyrelsen har i dagarna tillkallat en arbetsgrupp med uppgift att analysera olika typer av våldsbrott och föreslå motåtgärder. Ordförande i gruppen är polismästaren i Stockholm. En viktig uppgift för denna grupp är vidare att, mot bakgrund av bl.a. den oro som har uttalats från polishåll, undersöka i vilken utsträckning polisen utsätts för våld eller förolämpningar i tjänsten samt att lägga fram förslag till de åtgärder som befinns påkallade. Vid utvecklingsenheten inom brottsförebyggande rådet bedrivs sedan år 1977 ett projekt med liknande inriktning. Det går ut på att kartlägga och studera den samlade våldsbrottsligheten i landet. Våld mot polismän behandlas särskilt i undersökningen. En fråga som ibland har tagits upp i diskussionen kring polisens arbetsmiljö gäller konsekvenserna av 1975 års ämbetsansvarsreform. Den innebar bl.a. att bestämmelserna i brottsbalken om missfirmelse mot tjänsteman upphävdes. Förolämpning mot någon i eller för hans myndighetsutövning är fortfarande straffbar, men för allmänt åtal krävs att det föreligger särskilda skäl från allmän synpunkt. Det har rått ovisshet om innebörden av detta krav. Riksåklagaren har emellertid nyligen behandlat frågan i ett överprövningsärende. I sitt beslut uttalar riksåklagaren bl.a. att särskilda skäl för åtal föreligger om förolämpningen sker under omständigheter som innebär fara för uppvigling mot polismannen. Även eljest kan enligt riksåklagaren särskilda skäl föreligga för åtal. Det gäller om förolämpningen hörs av flera kringstående och utgörs av ett förhållandevis grovt invektiv, i synnerhet om yttrandet är ägnat att skapa ringaktning för polismannen eller hans tjänsteåtgärd. Om förolämpningen innefattar en anspelning på den enskilda polismannens personliga förhållanden torde också regelmässigt särskilda skäl för åtal föreligga. Genom dessa uttalanden får större klarhet anses ha vunnits om rättsläget. Jag vill i detta sammanhang understryka att våldsamt motstånd mot polisman i han myndighetsutövning nu liksom tidigare är en straffbar handling. Ämbetsansvarsreformen har på denna punkt inte inneburit någon ändring. En annan fråga som har brukat föras på tal gäller polisens befogenheter. Det görs ibland gällande att de i vissa delar är oklart angivna i gällande författningar. Jag har inhämtat att 1975 års polisutredning överväger frågan om principerna för en ny polislag. Spörsmålet om hur polisens befogenheter författningsmässigt kan preciseras kommer att naturligt in i det sammanhanget. Utredningens principbetänkande väntas föreligga kort efter årsskiftet. När polisens arbetsmiljö diskuteras bör också vägas in att det måste inverka på polisens effektivitet, trivsel och arbetsglädje om den känner sig ha statsmakternas stöd och allmänhetens uppskattning. Jag har vid flera tillfällen framhållit i riksdagen att polisen har en särskilt grannlaga roll i samhället. Den repressiva naturen i en del av verksamheten medför att polisen lätt utsätts för kritik. Naturligtvis måste polisen finna sig i att vara utsatt för en fortlöpande granskning av sin verksamhet, och de fel som begås måste i vanlig ordning påtalas. Men det gäller att hålla i minnet att polisen ofta måste handla mycket snabbt och utan det rådrum som finns vid en granskning i efterhand. Särskilt viktigt är att de politiskt ansvariga uttryckligen stöder polisen när den endast lojalt fullgör sin grundläggande uppgift att upprätthålla ordning och säkerhet i vårt samhälle. Vi måste särskilt i sådana sammanhang klargöra vilken roll till samhällskollektivets bästa polisen har och att denna roll ibland kräver användning av tvångsmedel. Jag vill stryka under att min erfarenhet är att polisen som helhet löser sin uppgift på ett förtjänstfullt sätt. Jag är övertygad om att också den stora allmänheten hyser förtroende för polisen och uppskattar dess insatser. Detta hindrar inte att mycket ännu kan göras för att förbättra förhållandet. Det är sålunda viktigt att polisen bereds möjlighet att aktivt delta i det brottsförebyggande arbetet i mera vidsträckt mening. Där kommer exempelvis kvarterspolisverksamheten samt undervisningen i skolorna i lag och rätt in. Vidare bör polisverksamheten förankras ännu fastare i samhället, exempelvis genom ett vidgat lekmannainflytande. Dessa frågor behandlas också av polisutredningen i det principbetänkande som jag nyss talade om. Det är emellertid angeläget att man också på andra områden i samhället gör brottsförebyggande insatser. BRÅ har här en viktig uppgift. Jag kan som exempel på aktiviteter på det området peka på den arbetsgrupp för barnoch ungdomsfrågor som BRÅ har inrättat i början av detta år. Men de samhällsproblem som det här rör sig om löses inte enbart eller ens i första hand genom åtgärder av den art som jag har angett i det föregående. Hem-, bostads-, skoloch arbetsmiljö och många andra grundläggande faktorer kommer in i bilden. Här krävs ständigt insatser från statsmakternas sida i syfte att förbättra förhållandena för medborgarna och därmed bl.a. minska risken för brottslighet. Sammantaget pågår just nu en omfattande verksamhet av den art som Hugo Bergdahl efterlyser. Som har framgått av det föregående innefattar den åtgärder både i ett kortare och i ett längre perspektiv.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Efter justitieministerns svar vill jag närmast göra tre konstateranden: 1. Att justitieministern anser att våldsbrottsligheten utgör ett oroande inslag i samhällsbilden samtidigt som färsk statistik visar att vissa slag av allvarlig brottslighet fortsatt att öka detta år. 2. Att justitieministern efter samtal och diskussioner med företrädare för rikspolisstyrelsen och Polisförbundet kommit till den slutsatsen att arbetssituationen enligt deras beskrivning försämrats för polisen. Detta skulle vara fallet framför allt för den polispersonal som fullgör s.k. yttre tjänst. 3. Att rikspolisstyrelsen tagit initiativ till att en arbetsgrupp bildas med uppgift att analysera olika typer av våldsbrott och föreslå motåtgärder. Den arbetsgruppens uppgift blir också, som framgick av svaret, att undersöka i vilken utsträckning polisen utsätts för våld, hotelser eller förolämpningar samt att lägga fram förslag till åtgärder som anses påkallade. Justitieministerns redovisning av utvecklingen i fråga om brottslighet, och då närmast våldsbrottsligheten, överensstämmer med den bild som en bred allmänhet liksom polisen tycks ha av situationen ute på fältet. Brottsstatistiken är ur mångas synvinkel oroande. Detta sagt med tanke på hur brottsligheten utvecklats under senare tid, inte minst när det gäller våldsbrotten i våra större tätorter. Det finns mot den här bakgrunden all anledning att försöka besvara frågan varför vi har denna våldsmentalitet i vårt samhälle. Justitieministern ger för sin del den förklaringen att alkoholoch narkotikamissbruk, särskilt bland ungdom, spelar en betydelsefull roll. Det här är enligt justitieministerns sätt att se på problemet en av många samverkande faktorer. Jag tror att det är riktigt att göra det konstaterandet, och i det fallet delar jag justitieministerns uppfattning. Men det finns andra samverkande orsaker. Vi har en brottslighet som ökat i omfattning, som har blivit brutalare och som har blivit alltmer hänsynslös. Vi har i vårt land fått en alltmer internationell profil på brottsligheten. Den utveckling som under lång tid varit på gång i andra länder och i andra världsdelar har nu nått oss i Sverige. Brottsligheten har tagit sig fram på olika vägar och den har haft skilda budbärare. Vad kan vi då göra för att stoppa våldsmentaliteten i vårt samhälle? Givetvis finns här inte några självklara konkreta lösningar till hands. Det krävs ökade resurser på skilda områden, så även för polisen. Det gäller att komma åt roten till det onda. Samhället bör enligt min mening öka ansträngningarna för att komma till rätta med den lilla grupp av medvetna våldsverkare som väl känner till det demokratiska samhällets i vissa fall begränsade möjligheter att gripa in. Det är i många fall samma människor som klart demonstrerar sin insikt om vilka begränsningar polisen arbetar med i många svåra lägen. Massmedias, och då närmast televisionens, ofta negativa redovisning av polisens arbete ute på fältet — det gäller även då polisen lojalt fullgör sina uppgifter — måste påpekas. Jag vore tacksam om justitieministern ville ge sin syn på massmedias möjligheter och massmedias objektivitet när man refererar och kommenterar polisens arbete i olika situationer. Jag kan vidare konstatera att justitieministern klargjort att våldsbrottsligheten utgör ett oroande inslag i samhällsbilden. Jag kan också konstatera att en arbetsgrupp kommer att utreda i vilken utsträckning polisen utsätts för våld eller förolämpningar i tjänsten. Arbetsgruppen kommer också att lägga fram förslag till de åtgärder som befinns påkallade. Jag finner att justitieministern på den sistnämnda punkten ger ett bra svar på min fråga. Jag betraktar det som en första insats i arbetet för att förbättra polisens nuvarande arbetsförhållanden. Avslutningsvis vill jag ställa ännu en fråga: Om våldsbrottsligheten efter en tid visar på en fortsatt ökning, är då justitieministern beredd att vidta ytterligare åtgärder för att upprätthålla ordning och säkerhet i vårt samhälle och därmed, förhoppningsvis, också skapa bättre arbetsförhållanden för polisen?

Herr talman! I anledning av vad Hugo Bergdahl talade om när det gäller massmedias inställning i det här fallet, vill jag erinra om vad jag sade i mitt svar. Polisen måste finna sig i att vara utsatt för en fortlöpande granskning av sin verksamhet. Men det är viktigt att de politiskt ansvariga organen också stöder polisen när denna endast lojalt fullgör de uppgifter som samhället har lagt på den. Det här gäller naturligtvis i ett vidare perspektiv inte bara de politiskt ansvariga organen, utan det är en fråga som berör alla medborgare i landet, och det berör också massmedia. Om polisiära ingripanden av olika slag regelmässigt framställs negativt, påverkar det ofördelaktigt polisens trivsel och också allmänhetens attityd mot polisen.

Jag tycker att detta är så viktigt att alla goda krafter i samhället borde vara eniga om det. Hugo Bergdahl frågade om jag var beredd att föreslå ytterligare åtgärder om det visar sig att brottsligheten ytterligare förgrovas och ökar. Det är klart att det är en fråga som man hela tiden måste tänka på. Vi gör också regelbundet, i budgetsammanhang, försök att få ytterligare resurser till polisen. Men därmed skall man inte glömma bort att försöka vara verksam på alla områden i samhällslivet för att i det större sammanhanget få bukt på missförhållandena.

Herr talman! Jag delar helt justitieministerns bedömningar när det gäller massmedias ansvar att rättvist bedöma polisens arbete, som ofta sker under trängda och svåra förhållanden. Det ansvaret har de tyvärr inte alla gånger visat, men vi kan hoppas på en förbättring på detta område. Jag tror att denna diskussion har visat att vi i alla fall är någorlunda överens om att det finns en oroande utveckling i vårt samhälle, både när det gäller våldsbrottsligheten och polisens arbetsförhållanden. I den situationen anser jag det vara ytterst viktigt att de politiskt ansvariga, men även en bred allmänhet, uttryckligen stöder poliserna när de lojalt fullgör sina uppgifter med målsättningen att upprätthålla ordning och säkerhet i vårt samhälle. Även på det området tycks justitieministern dela min uppfattning. Det är bara att önska att även massmedia i större omfattning skall ställa upp bakom de målsättningarna och hjälpa till med det arbetet. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Ingvar Carlsson har frågat mig vilka de konkreta orsakerna är tillatt villkorslagen inte duger för en säker avfallshantering och vilka närmare slutsatser regeringen drar av villkorslagens otillräcklighet. Den arbetsgrupp för hälsooch miljöfrågor inom energiområdet som jag nyligen tillkallat har till uppgift att biträda med synpunkter inför utarbetandet av den energipolitiska proposition som jag avser att föreslå regeringen att förelägga riksdagen i början av år 1979. Denna grupp har således inte till uppgift att förbereda eventuell ny lagstiftning inom atomenergiområdet, som massmedia möjligen kan ha givit intryck av. Jag beklagar detta missförstånd. Emellertid har jag för avsikt att inom kort föreslå regeringen att bemyndiga mig att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av lagstiftning med anknytning till atomenergiområdet, dvs. bl.a. atomenergilagen och lagen om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle m.m., den s.k. villkorslagen. Atomenergilagen kom till år 1956 då det fredliga användandet av kärnkraften nyligen hade inletts och då det rådde stor osäkerhet om hur de framtida kärnkraftsanläggningarna skulle komma att se ut och vilka krav de skulle ställa på sina användare och på samhället. Dessa förhållanden kom också till uttryck i atomenergilagens uppbyggnad. Med tanke på den kunskap som vunnits sedan dess är tiden nu mogen för att se över denna lag. Villkorslagen har enligt min mening spelat en mycket stor roll genom att tvinga kärnkraftsproducenterna att ta fram och redovisa konkreta förslag till lösningar rörande hantering och förvaring av utbränt kärnbränsle och högaktivt avfall. De s.k. kärnbränslesäkerhetsprojekten , som är ett resultat av lagens krav, har också väckt berättigad internationell uppmärksamhet. Jag vågar säga att det inte någon annanstans i världen ännu har redovisats ett så omfattande arbete inom området. Villkorslagen är emellertid enligt min mening inte helt lämplig för att få fram mindre modifieringar i en föreslagen metod eller som styrmedel så att man anvisar en viss metod för att ta hand om avfallet när valet står mellan 55 flera lösningar som uppfyller lagens krav på helt säker förvaring. Det senare kan bli aktuellt när valet mellan upparbetning eller direktförvaring av det högaktiva avfallet skall göras. Lagen kan inte heller användas för att reglera hur avfallet från de reaktorer som redan var i drift när lagen kom till skall hanteras. Det är främst av dessa skäl som även villkorslagen bör tas med i den kommande översynen.

Billerud-Uddeholm AB planerar att minska antalet anställda i betydligt större omfattning än vad som tidigare aviserats. Förverkligas planerna kommer detta att få mycket stora konsekvenser för Värmland, där sysselsättningsläget redan är allvarligt. Mot bakgrund av statens tidigare engage mang i de förändringar bolagen vidtagit måste det anses angeläget med Nr 44 statliga åtgärder för att rädda jobben.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Tham för svaret. Jag är naturligtvis i stort sett nöjd med innehållet. Redan före trepartiregeringens upplösning uttalade centerns partisekreterare att villkorslagen nog borde ha fått en annan utformning än vad som blev fallet årsskiftet 1976-1977. Denna höst har Carl Tham pekat på olika brister i lagen. Han har sagt att det är angeläget att omforma och utvidga lagstiftningen på området så att vi om ett antal år kan ta ställning till hela avfallsfrågan, inte bara begränsade delar. Vad det då kan komma att handla om är bl.a. om vi skall fortsätta med upparbetning eller ej. I vår partimotion redan i början av 1977 skrev vi: Sverige bör behålla handlingsfriheten beträffande upparbetning och slutförvaring genom att lagra det utbrända bränslet i ca 15 år.
och sysselsättningsmässiga verkningarna av en begränsning av kärnkraftsprogrammet: I ett pressmeddelande från industridepartementet den 14 november 1978 meddelas att energiminister Carl Tham har haft överläggningar med representanter för statens vattenfallsverk, Forsmarksgruppen och Oskarshamnsgruppen angående kärnkraftsprogrammet. Av pressmeddelandet framgår också att energiministern har utsett en statlig förhandlare.
Under denna tid bör det klarare framgå vilket alternativ som är bäst, upparbetning med slutförvaring av högaktivt avfall eller slutförvaring utan upparbetning av det utbrända bränslet. Detta visar att villkorslagen varit ett hinder för en säker avfallshantering. Det är viktigt att få detta fastslaget, så att man utan prestige kan gå vidare.
I samma pressmeddelande säger energiministern att ”syftet med de fortsatta förhandlingarna är att snarast möjligt nå en överenskommelse om en begränsning av kärnkraftsprogrammet”. Det torde därför vara av intresse för riksdagen att få en redogörelse för vilka ekonomiska och sysselsättningsmässiga bindningar som gjorts i aggregaten 11 och 12. 1.
Men jag kan inte underlåta att i dag ställa frågan: Var det regeringen som höll ihop villkorslagen eller var det villkorslagen som höll ihop regeringen —så länge det nu varade? Jag ställer inget krav på att statrådet Tham skall svara på detta. Betrakta det gärna som en frivillig tilläggsfråga. Svaret är ju inte heller särskilt lätt att ge, eftersom villkorslagen och regeringen sönderföll parallellt.
Hur mycket kapital har satsats i utbyggnad av aggregaten 11 och 12 sedan regeringsskiftet i september 1976? 2. Hurstort är värdet av de beställningar för aggregaten 11 och 12 som lagts ut av kraftföretagen till bl.a. verkstadsindustrin sedan regeringsskiftet 1976? 3.
Det är alltså bra att statsrådet Tham nu tar initiativ till att belysa säkerhetsfrågorna på ett konstruktivt sätt.
Hur många anställda inom kraftföretagen, verkstadsindustrin, byggnadsindustrin m.m. berörs av de förhandlingar som nu inletts?

Herr talman! Birgitta Dahl har frågat mig. 1. Hur mycket kapital har satsats i utbyggnad av aggregaten 11 och 12 sedan regeringsskiftet i september 1976? 2. Hurstort är värdet av de beställningar för aggregaten 11 och 12 som lagts ut av kraftföretagen till bl.a. verkstadsindustrin sedan regeringsskiftet 1976? 3. Hur många anställda inom kraftföretagen, verkstadsindustrin, byggnadsindustrin m.m. berörs av de förhandlingar som nu inletts? Enligt uppgifter som jag inhämtat från Vattenfall och Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB har sedan september 1976 satsats ca 400 milj.kr. i Forsmark 3 och ca 180 milj.kr. i Oskarshamn 3. Totalt beräknas vid årsskiftet 1978-1979 i runda tal 600 milj.kr. ha satsats i Forsmark 3 och 300 milj.kr. i Oskarshamn 3. Företagen slöt kontrakt med huvudleverantörerna före september 1976, alltså före regeringsskiftet detta år. Förutom vissa konsulttjänster har inga nya beställningar från kraftföretagens sida gjorts därefter. Totalt beräknas sysselsättningen uppgå till 25 000 årsverken för ett 1 000 MW kärnkraftsblock. Som mest beräknas ca 5 000 personer vara sysselsatta. F. n. beräknas enligt uppgift från Vattenfall ca 1 000 personer vara sysselsatta med arbeten för Forsmark 3. För Oskarshamn 3 är antalet väsentligt mindre.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret. Det är visserligen något undanglidande på ett par punkter, eftersom där inte anges bl.a. värdet av de beställningar som enligt svaret hade lagts ut redan före valet 1976. Men i sak klargörs att alla beställningar för aggregaten 11 och 12 var utlagda redan före valet, dvs. inte bara före regeringsskiftet utan före valrörelsen med de utspel som centern då gjorde och också före besluten om villkorslagen med dess ersättningsregler. Därmed bekräftas att vi hela tiden haft rätt när vi hävdat att alla påståenden om att dessa aggregat skulle befinna sig på ritbordet varit felaktiga. Jag vill inte här uttala mig om huruvida påståendena berott på okunnighet eller om de varit uttryck för försök att vilseleda människorna. Det är faktiskt allvarligt nog att i en så viktig fråga sakna kunskap och därtill inte bry sig om att klarlägga de rätta förhållandena. Politiker har ett ansvar när det gäller att basera sina löften på fakta och att ge människor den kunskap de behöver för att kunna ta ställning. Jag är emellertid, herr talman, tacksam för att Carl Tham som företrädare för folkpartiet och för regeringen nu ställer upp på att ge medborgarna saklig information. Jag skulle också vilja ha en bekräftelse på att värdet av de utlagda beställningarna rör sig om mellan 5 och 6 miljarder kronor. och sysselsättningsmässiga verkningarna av en begränsning av kärnkraftsprogrammet Om regeringen Fälldin, i vilken ju även folkpartiet ingick, verkligen haft för avsikt att begränsa kärnkraftsprogrammet, så borde man ha gått till verket omedelbart. Då skulle skadorna i vad gäller ekonomi och arbetslöshet ha kunnat begränsas, och då hade människorna sluppit plågas av ovisshet under lång tid. I stället lät man arbetena fortgå med allt större ekonomiska uppbindningar och därav föranledda skadeståndskrav liksom med allt fler anställda som riskerar arbetslöshet som följd. Nu har vi äntligen fått besked när det gäller Forsmark, och det är bra. Men beskedet är dess värre inte helt entydigt. Och det kan ju aldrig gottgöra vare sig det lidande de människor utsatts för som har fått sväva i ovisshet under så lång tid eller de kostnadsfördyringar som skett. Också för aggregat 12 har arbetena pågått sedan lång tid tillbaka, med allt större uppbindningar som följd. Värdet av de investeringar för vilka OKG har rätt att kräva ersättning är nu uppei2,4 miljarder kronor. Det skadestånd som det här kan bli fråga om skall inte betalas av några rika och mäktiga storföretag utan av skattebetalarna. Det rör sig redan om belopp som flera gånger överstiger dem som regeringen och riksdagsmajoriteten inte anser att vi har råd att enligt våra förslag satsa på extra åtgärder för barnfamiljerna. För varje månad som gått har också det antal anställda som dragits in i arbetena och därmed berörs av besluten ökat. Energiministern nämner att det rör sig om 25 000 årsverken per aggregat. De fem berörda fackförbunden uppgav nyligen i en skrivelse till regeringen att det rör sig om sammanlagt ca 7 000 man, varav 3 000 man för aggregat 12. Kan Carl Tham bekräfta att dessa fackförbundens uppgifter är riktiga, och är regeringen beredd att i fortsättningen ge de anställda möjlighet att delta i beredningen av dessa för dem så viktiga frågor?

Herr talman! Jag kan bekräfta att det totala värdet av de utlagda kontrakten motsvarar ungefär de siffror som Birgitta Dahl nämnde, varav huvuddelen faller på Forsmark 3. Däremot kan jag inte bekräfta de uppgifter som nämnts i den av fackförbunden avlämnade skrivelsen. Vi har sett närmare på saken och måste konstatera att sysselsättningsvärdet något överskattats, vilket också stämmer med Vattenfalls bedömningar. Hur som helst är det otvivelaktigt så, att det under alla omständigheter rör sig om en betydande sysselsättning, vilket också framgick av Birgitta Dahls kommentarer. Det avgörande för om man skall bygga det ena eller det andra aggregatet måste dock vara behov av kraft och den totala energibalansen. Det är också från den utgångspunkten som riksdagen senare kommer att få ta ställning till det samlade kärnkraftsprogrammet, vilket naturligen kommer att ske efter framläggandet av den energipolitiska proposition som enligt vad jag tidigare aviserat kommer att föreläggas 1979 års riksdag. I det sammanhanget blir det möjligt att ta ställning till frågan om den fortsatta verksamheten beträffande såväl F 3 som O 3.
Herr talman! Självfallet är det behovet av elektrisk kraft som skall avgöra utbyggnaden. Så har det alltid varit, så kommer det att förbli och så var det också när vi gjorde bedömningen 1975. Men vid bedömningen måste man väl också ta hänsyn till vilka skador som uppstår för samhället, om man inte tar redan bundna resurser i bruk eller om man skapar arbetslöshet. Jag tycker att energiministerns svar på min fråga om hur många arbetslösa som faktiskt berörs var en aning nonchalant. Det går inte att utan vidare tillbakavisa de anställdas påståenden. Carl Tham vill väl inte göra gällande att de anställda kommer med oriktiga uppgifter. Jag hade väntat mig att Carl Tham skulle ha kontrollerat det här mycket noga och kunnat komma med precisa besked. Siffran 25 000 årsverken per aggregat tyder ju också på att fackförbundens uppgifter är korrekta. Sedan har jag inte fått något svar på min fråga om regeringen i fortsättningen är beredd att låta de anställda delta i beredningen. Jag vill faktiskt ha ett svar. Vi haren lag på det här området som ger anställda rätt att i vanliga företag delta i sådana här förhandlingar och när risken för arbetslöshet beror på politiska beslut borde den naturliga reaktionen bland dem som är ansvariga för besluten vara att på sedvanligt sätt ta med de anställda i beredningen av ärendet.
Herr talman! Beträffande antalet sysselsatta i produktionen av F 3 och O 3 kan jag inte annat än konstatera att de uppgifter som förelåg i den skrivelse som vi mottog från de berörda fackförbunden var något överdrivna. Det är inte lätt att få fram en exakt angivelse, men jag tror att de bedömningar som jag redovisat i mitt svar stämmer ganska väl med vad i varje fall de ansvariga kraftföretagen i dag anser vara realistiskt. Det innebär inte på något sätt ett negligerande av sysselsättningseffekten. Som jag framhöll är det otvivelaktigt så att anläggandet av en reaktor skapar många sysselsättningstillfällen. Jag tror inte att Birgitta Dahl och jag på den punkten har skiljaktiga meningar. Vad sedan beträffar de anställdas delaktighet i den fortsatta beredningen av ärendena vill jag för det första framhålla att den självfallet på flera olika sätt faller inom ramen för verksamheten. För det andra ser jag det som naturligt att regeringen direkt informerar de anställda om sin syn på de energipolitiska frågorna, något som ju i hög grad berör många anställda. För det tredje kommer de anställda sedan på vanligt sätt med i samband med de förhandlingar som äger rum enligt medbestämmandelagen, då regeringens energiproposition skall utarbetas och slutligen presenteras inför riksdagen.
Herr talman! Jag måste tyvärr säga till Carl Tham att de uppgifter som vi fått vid motsvarande kontakter, inte bara från kraftföretagen utan också från berörda anställdas organisationer och verkstadsindustrin, ger vid handen att de anställda har rätt. Jag vidhåller att man kan kräva av den ansvarige ministern att han har bättre reda på sig. Jag tycker inte att jag har fått något tillfredsställande svar på frågan om de anställdas möjligheter att delta i beredningsarbetet i fortsättningen. Jag vill ändå, herr talman, notera att denna debatt visat en sak, nämligen att det inte som många påstår är fråga om att vid ett beslut om en begränsning av kärnkraftsprogrammet frigöra resurser som ännu inte har bundits upp. Dess värre är det stor risk för att vi får en mycket stor kapitalförstöring som skulle minska — och inte öka — möjligheterna till ambitiösa satsningar på t.ex. energisparande och utveckling av bättre och säkrare energiförsörjningssystem för framtiden.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om regeringen kommer att arbeta för en avveckling av statens engagemang i kärnkraftsindustrin och därvid säga upp det nu gällande avtalet om Asea-Atoms verksamhet. Asea-Atoms verksamhet baseras på ett av riksdagen godkänt avtal mellan staten och ASEA. Avtalet, som har redovisats i propositionen 1968:169, gäller t.o.m. år 1979. Om det inte sägs upp före instundande årsskifte, förlängs det automatiskt med fem år. Staten och ASEA har i samverkan sagt upp avtalet i syfte att möjliggöra förhandlingar om former och villkor för fortsatt samarbete. Statens utgångspunkt i dessa förhandlingar är att söka bevara svensk teknisk och industriell kompetens inom kärnenergiområdet. Samtidigt bör man pröva möjligheterna att vidga Asea-Atoms verksamhetsområde. Sådant arbete har redan påbörjats inom företaget.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Nu har ju det aktuella avtalet sagts upp, och det är gott och väl att så har skett. Det är ju en liten bit av hela problematiken om hur kärnkraftsindustrin skall hållas vid liv och under armarna i det här landet. Detta är såvitt jag förstår förenat med stora problem och inte så enkelt som det kan verka vid första påseendet. Som jag framhöll i min fråga har förutsättningarna ändrats radikalt sedan avtalet ingicks på 1960-talet. Vi har fått en helt annan syn på kärnkraften i Sverige. Det svenska kärnkraftsprogrammet har förändrats avsevärt och möjligheterna till export av kärnkraftsreaktorer av den typ som ASEA fabricerar, dvs. lättvattenreaktorer, är inte längre så givna. Enligt uppgifter i Veckans Affärer behöver man ha en beställning — kanske två — per år för att det skall gå med förtjänst. Skall man exportera behöver staten skjuta till 3 å 5 miljarder per order. Ett sådant engagemang kan inte ligga i skattebetalarnas intresse. Den internationella marknaden för lättvattenreaktorer är pressad. Det är inte så enkelt att det bara är att gå ut och sälja. Det fordras som sagt stora garantier, och dessutom är det en produktion som inte har framtiden för sig. Lättvattenreaktorer kommer inte att vara åtråvärda efter sekelskiftet. Det kommer inte att finnas bränsle till dem efter den tidpunkten. Som vanligt beror det på den framtida utvecklingen vilken produktion man skall inrikta sig på. Någon lättvattenreaktorsproduktion för ASEA:s del är ingen framtidsinvestering. Därför vore det önskvärt att regeringen och statsmakterna i det här fallet omprövade de här satsningarna som man har invecklat sig i genom detta avtal. Det är oroande när energiministern i sitt svar säger att han vill försöka bevara svensk teknisk och industriell kompetens inom kärnenergiområdet. Det är en framtid med mycket ovissa utsikter. De satsningarna borde vi i stället försöka klara oss ur. Jag skulle alltså på nytt vilja ställa den fråga till energiministern som jag har ställt i andra sammanhang: Vad kommer att ske när man inte längre kan sälja lättvattenreaktorer på grund av att bränsle till dessa reaktorer inte kommer att finnas? Blir det då på nytt bridertekniken som ASEA skall satsa på?
Herr talman! I den frågan har jag många gånger givit besked. Det finns ingen anledning att nu på nytt ta upp denna diskussion. I övrigt har jag bara ett par korta kommentarer att göra. För det första är det av stor betydelse för Sverige att vi försöker bibehålla vår kompetens och vårt kunnande på detta område. För det andra vill jag inte bedöma Asea-Atoms exportförutsättningar så pessimistiskt som Oswald Söderqvist nu gjorde.
Herr talman! Detta är ett rätt märkligt påstående, när man vet vilken konkurrens det är bland reaktortillverkare världen över. Alla slåss om de presumtiva kunder som finns. Vilka är det vi skall sälja till, Carl Tham? Turkiet är högaktuellt, som vi alla vet. Där försöker Sverige nu komma in och sälja sin första reaktor. Andra länder som varit på tal är Iran, Irak och Brasilien, dvs. stater som vi måste betrakta med stor skepsis beträffande deras inre system och det statsskick som de upprätthåller. Framför allt kommer det att kosta pengar för svenska staten. Som framhölls i Veckans Affärer behövs det garantier på mellan 3 och 5 miljarder för varje order för att det skall gå ihop. Vi binder alltså upp svenska skattepengar på ett långsiktigt sätt, och det är inte några särskilt ljusa utsikter. Energiministern talar inte heller om de svårigheter som finns att över huvud taget sälja denna typ av reaktor efter sekelskiftet. Vi kan inte fortsätta att driva kärnkraft med lättvattenreaktorer. Den typen blir inte användbar. Vad skall vi då tillverka och sälja?
Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag inte gör några utfästelser om svensk export av kärnkraftsreaktorer på andra sidan sekelskiftet.

Herr talman! Anna-Greta Leijon har — mot bakgrund av ett förslag av AMS att på försök anställa finska yrkesvägledare vid arbetsmarknadsverket — frågat mig om jag anser att det finns behov av sådana yrkesvägledare och vad i så fall orsaken är till att några sådana anställningar ännu inte kommit till stånd. Som svar på Anna-Greta Leijons båda frågor kan jag meddela att regeringen genom beslut den 14 september 1978 bemyndigat arbetsmarknadsstyrelsen att under detta budgetår bedriva försöksverksamhet med yrkesvägledningsservice för finsktalande arbetssökande genom tillfällig tjänstgöring i Sverige för tvåspråkiga yrkesvägledare från Finland i enlighet med riktlinjer utfärdade av AMS. Det ankommer sedan på AMS att efter överläggningar med de finska arbetsmarknadsmyndigheterna påbörja ifrågavarande försöksverksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Tyvärr var det inte ett fullständigt svar — jag fick inget besked om varför yrkesvägledarna ännu inte har blivit anställda vid AMS. I april månad vände sig AMS till departementet och bad att få starta en försöksverksamhet med finska yrkesvägledare. Bakgrunden till denna anhållan var att det råder en väldig arbetslöshet bland de finska ungdomarna här i landet och att dessa ungdomar kanske är mer utsatta än många av våra svenska arbetslösa ungdomar. De har dessutom ytterligt litet stöd i vuxenvärlden, de känner till föga om det svenska samhället, vilka möjligheter till utbildning de har, osv. De behöver därför särskilt mycket stöd och hjälp. Detta var bakgrunden till AMS begäran, och det var naturligtvis också skälet till att den delegation för ungdomens sysselsättningsfrågor som finns i arbetsmarknadsdepartementet tog upp frågan och även beslöt sig för att stödja AMS hemställan. Sedan fick vi på ett sammanträde i delegationen beskedet att nu hade regeringen tagit ställning och fattat ett positivt beslut om att finska yrkesvägledare skulle komma hit. Det var alltså det beslut som arbetsmark nadsministern nu hänvisar till. Nr 52 Jag måste säga att jag mot den bakgrunden blev mycket förvånad när jag i slutet på november av arbetsmarknadsstyrelsen fick reda på att anställningarna inte hade kommit till stånd. Orsaken till detta var att man inte hade fått några ekonomiska medel till dem. Det lönar sig ju föga att få ett besked om att OLE | Aa tt Om finska yrkesman får inrätta tjänster, om man inte får några praktiska möjligheter till vägledare vid aranställningarna — och de praktiska möjligheterna gav alltså inte regeringen bersmarknadsver= med sitt beslut den 14 september. ket Det är inga stora pengar försöksverksamheten handlar om; det gäller totalt bara åtta yrkesvägledare under sex månader. AMS hade hoppats att fyra av yrkesvägledarna skulle kunna komma till Sverige mycket snart, helst redan under sommaren eller i varje fall i början på hösten. Jag har av arbetsmarknadsstyrelsen efter det att jag har ställt min fråga fått reda på att departementet därefter har meddelat AMS tillåtelse att göra anslagsöverskridanden och därmed få de praktiska möjligheterna att åstadkomma de här anställningarna i efterhand.
Herr talman! Anna-Greta Leijon och jag är helt överens om behovet av tjänsterna och försöksverksamheten, och därför har det hela tiden varit en positiv bedömning att hjälpa AMS att dra i gång försöksverksamheten. Det är också de intentionerna som lett till de åtgärder som Anna-Greta Leijon refererar till här: Redan efter påpekandena från AMS och från delegationen tog vi ställning i frågan och bemyndigande gavs sedan arbetsmarknadsstyrelsen i september. Därefter har jag icke hört av ärendet förrän, som Anna Greta Leijon nu säger, man ville ha bekräftelse på att det fanns pengar till verksamheten. Bemyndigandet var givet, och AMS kunde alltså gå till verket och träffa ett avtal med de finska arbetsmarknadsmyndigheterna — vilket ju krävs i det här fallet. Något som helst hinder från departementet i frågan föreligger alltså icke, utan jag har ända från början och fram till denna dag haft en positiv inställning till att få i gång verksamheten. Bemyndigandet har givits i god tid, och jag har också gett besked om att man får ta i anspråk de resurser som krävs.
Herr talman! Det hade varit bättre om det här sista beskedet hade kommit samtidigt med bemyndigandet. Då hade vi kanske kunnat starta verksamheten redan någon gång i september eller i varje fall oktober. Jag hoppas att det inte hör till vanligheten att ärenden som i och för sig inte är av större omfattning än detta skall behöva ta så lång tid när vi vet att det för de enskilda människor som berörs är oerhört angeläget att någonting görs. Jag hoppas emellertid att det besked som jag nu har fått gör att vi inte 63 behöver vänta längre utan att de finska yrkesvägledarna omedelbart kan komma till Sverige och börja sitt arbete.
Herr talman! Anna-Greta Leijons kritik är helt orimlig. Det finns ingen anledning att framföra den på det sätt som här sker i dag. Jag har som sagt givit bemyndigandet. Därefter är det AMS sak att få fram avtalet. Innan dess kan man inte gärna uttala sig om kostnaderna, eftersom man inte vet vad dessa kan röra sig om. Jag har alltså inte på något sätt ifrågasatt att AMS inte skulle få resurserna. Det har varit klart från början.

Herr talman! I samband med införandet av bostadssaneringslagen infördes en ny paragraf — 35 a — i byggnadslagen. Den gav byggnadsnämnd möjlighet att meddela förbud mot rivning inom område med stadsplan eller inom område där förbud mot nybyggnad råder, om förbud mot rivning är påkallat från bostadsförsörjningssynpunkt eller för bevarande av kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse. Sådant rivningsförbud får meddelas för en tid av högst tre år och därefter — om synnerliga skäl föreligger — förlängas med högst två år. Den ändrade lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 1974 och sades vara av provisorisk karaktär i avvaktan på en ny byggnadslagstiftning, i vilken tillståndsfrågan för rivning skulle lösas på ett definitivt sätt. Många av landets kommuner har utnyttjat möjligheten att utfärda rivningsförbud. I flera fall har förbud utfärdats år 1974 och utlöper — efter förlängning med två år — under nästa år, 1979. Nuvarande lagstiftning medger som bekant ingen ytterligare förlängning. Stockholms kommun hörde till de kommuner som använde sig av möjligheten att redan 1974 utfärda rivningsförbud för hela innerstaden för en tid av tre år och har sedan förlängt rivningsförbudet med ytterligare två år. I avvaktan på den genomgripande bygglagsreform, som aviserats så många gånger under senare år, stod det klart att man nu måste göra vissa förändringar i gällande lagstiftning i syfte att möjliggöra ytterligare förlängning av utfärdade rivningsförbud. I annat fall skulle bl.a. Kalmar och Stockholms kommuner komma i en helt omöjlig situation. Byggnadsnämndernas möjligheter att vägra rivningslov och därigenom framtvinga ombyggnad och upprustning av äldre byggnader, som annars skulle rivas, måste naturligtvis också bevaras. I vpk-motionen 167 har vi understrukit att det är viktigt att de delreformer som genomförs blir så långtgående som möjligt, bl.a. med hänsyn till den osäkerhet som råder när någon genomgripande bygglagsreform kan genomföras. Det är uppenbart att regeringens förslag till lagstiftning kan leda till ett stort antal ansökningar om rivningslov, som inges till byggnadsnämnden ”för säkerhets skull”, även om fastighetsägarna inte avser att riva och även om den kommunala planeringen går ut på ett bevarande. Vi anser förslaget vara dåligt ur kommunernas synvinkel och att det rimmar dåligt med en allmänt omfattande mening om att samhället skall ha effektiva medel för att tillgodose bevarandeintressena. Samhällets inflytande över rivningarna behöver stärkas, vilket enligt vår mening inte blir fallet genom den förändring som nu föreslås i regeringsförslaget och i civilutskottets betänkande. Troligen kommer ett genomförande av förslaget om att rivningsförbudet skall upphöra fem år efter det ansökan om rivningslov ingivits att medföra stor osäkerhet och oro bland de boende i de berörda husen. Som vi framhållit i vår motion kan fastighetsägarnas ansökan om rivningslov bli ett sätt att få hus stämplade som ”rivningshus”, vilket kan skada hyresgästerna. Erfarenheterna visar att boende i sådana ”rivningshus” på grund av osäkerheten känner sig tvungna att söka annan bostad. Det har också visat sig att underhållsskyldigheten ofta försummas i sådana fastigheter. Vi tycker att förslaget om att man skall få möjlighet till successiva förlängningar och förnyelse av rivningsförbud är bra, men vi tycker inte det är bra att begränsa förbudet till att avse en sammanlagd tid om högst fem år. Vänsterpartiet kommunisterna menar att sådana ändringar i det aktuella lagförslaget skall göras som innebär att rivningsförbudet kan förlängas med två år i sänder ett obegränsat antal gånger. Lagen måste också innehålla ett förbud mot att utan tillstånd av byggnadsnämnd riva byggnad och en bestämmelse om att byggnadsnämnd får meddela rivningslov inte bara efter nu gällande kriterier utan också efter en prövning av sociala skäl, där hänsyn tas också till de människor som berörs — inte bara till byggnader. Vidare anser vi inte att ”synnerliga skäl” skall krävas för att ett rivningsförbud skall förlängas. Det är något som det måste vara resp. kommuns sak att råda över med stöd av föreliggande planer och program för saneringen inom kommunen. Vi har vidare föreslagit en förändring av regeringens förslag då det gäller tillämpningen av den nya lagstiftningen. Om regeringens förslag till lydelse av 35 a § antas anser vi inte att de nya bestämmelserna skall tillämpas på förbud som har meddelats före den 1 januari 1979. Om regeringsförslaget antas kommer enligt vår mening fastighetsägarna att gynnas och kommunernas styrmöjligheter att minskas avsevärt för många fastigheter. Utskottet har inte ägnat motionsförslagen någon större uppmärksamhet i betänkandet. För det första anser utskottet att prövning av de förslag vi framfört bör övervägas endast i samband med ställningstaganden till en mer genomgripande reform. Och så har man kommit ifrån det problemet och fortsätter tydligen att hoppas på en ny bygglag — när då? Under 1980-talet? Nr 82 För det andra anser utskottet inte att det i motionen anförts tillräckliga skäl för yrkandet om andra ikraftträdandeoch övergångsbestämmelser. Också här återkommer utskottet till att man förutsatt att ställningstaganden till en mer genomgripande reform av byggnadslagstiftningen har gjorts i sådan tid att motionsyrkandet nu får anses sakna aktualitet. Detta tyder närmast på att utskottet för sin del hoppas på en ny bygglag senast från 1984. Herr talman! I avvaktan på en ny byggnadslagstiftning är det viktigt att olika delreformer som genomförs blir så långtgående som möjligt och att de ger kommunerna större möjligheter att bevara och upprusta privata bostadshus. Alla möjligheter måste tas till vara då det gäller att begränsa privata fastighetsägarintressen, att stoppa det rivningsraseri som förekommer på olika håll, att begränsa och stoppa samvetslösa spekulanters möjligheter till förslumning och byggande av lyxlägenheter. Alla möjligheter måste tas till vara för att öka kommunernas och hyresgästernas inflytande, på bekostnad av privata fastighetsägarintressen. Förslagen i vpk-motionen 167 kan, om de genomförs, bli ett steg i denna riktning. Därför yrkar jag bifall till motionen.

Herr talman! Civilutskottets betänkande om rivningsförbud är enhälligt. Det finns därför ingen större anledning att ytterligare kommentera propositionens förslag eller utskottsbetänkandet. Tore Claeson har emellertid utvecklat synpunkterna i den motion som vpk har väckt med anledning av propositionen. Det ger mig anledning till några erinringar. Först och främst: Motionärerna tror att många fastighetsägare söker byggnadslov för rivning bara för att femårsfristen skall börja löpa, sålunda också om de egentligen inte vill riva. Bl. a. Kommunförbundet säger att den risken inte skall överdrivas. Skulle det ske i något fall, är det väl inte heller så allvarligt. Femårsfristen har skrivits in bara därför att det är en temporär reglering. Vi kan ju inte lägga på någon ett sådant här intrång hur länge som helst utan ersättning. Vi skall också komma ihåg att när det gäller förbud över större områden blir det i praktiken inte så att allt skall bevaras. Det sägs i propositionen att i Stockholm har lov för rivning inom förbudsområdet lämnats för huvudparten av ansökningarna. Det sägs också i vpk:s motion att om ett hus stämplas som rivningsobjekt, skadar det hyresgästerna som känner ett tryck att flytta. Mot det kan sägas att det också skadar fastighetsägaren om detta inträffar och att han därför inte söker rivningslov utan att ha några verkliga avsikter i den vägen. Botemedlet skulle vara, säger vpk, att rivningsförbuden blir praktiskt taget obegränsade. Det innebär en genomgripande och definitiv reglering utan ersättningsrätt. Det säger sig självt att vi nu inte kan föregripa bygglagarbetet på ett sådant sätt. Grundprincipen är vi nog ense om, nämligen att kommunen skall ha det avgörande inflytandet. Vad som skiljer oss åt är synen på villkoren för denna kommunala rätt. Den får enligt vår mening inte innebära vilka intrång som helst utan ersättning. 67 Hindret att riva är bara det första steget i en kommunal viljeyttring. Det måste vara något syfte bakom — ett kulturhistoriskt eller miljömässigt bevarande som man tänker genomföra också i praktiken. Med detta kommer jag in på den andra frågan: Skall de temporära förbuden kunna motiveras också av ”sociala skäl”? Det står redan i lagtexten att ”bostadsförsörjningssynpunkter” kan motivera ett rivningsförbud. Tore Claeson satt själv i civilutskottet 1973 och noterade utan protest att den här aktuella paragrafen syftade till att hindra att ett upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen skulle bli verkningslös genom rivning av husen. Förbudet är alltså ett första steg i en handlingslinje för att tillgodose bostadsförsörjningens krav — eller om man vill uttrycka det så — ”sociala” krav. Tore Claeson är alltså redan bönhörd på den punkten. Om Tore Claeson sedan har kritik mot det följande ledet — tillämpningen av bostadssaneringslagen — är det inte rätt tillfälle att diskutera det här och nu. Det är inte bostadssaneringslagen som utskottet behandlat utan det är, som jag på nytt vill understryka, den temporära förändringen av bestämmelsen om rivning. Anledningen till att vi har tagit ståndpunkten om ett bifall till propositionen är att vi menar att den enda riktiga arbetsmetoden är att nu avvakta bygglagarbetet. Tore Claeson sade — om jag uppfattade honom rätt — att vi i civilutskottet varså förtröstansfulla när vi hoppades på en ny bygglag. Och om jag hörde rätt nämnde han årtalet 1984. Enligt vad som uppgetts i andra sammanhang pågår inom bostadsdepartementet arbetet med att utarbeta en promemoria för revision av bygglagen så att vi under det här året har möjligheter att föra den omfattande diskussion som vi förutsätter skall komma på bygglagspromemorian. Då tycker jag att tar man till 1984 så borde man verkligen vara på den säkra sidan. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till civilutskottets hemställan i betänkande nr 3.
Herr talman! Kjell Mattsson sade att en förlängning med två år i sänder, som på så sätt skulle kunna sträcka sig längre än fem år, skulle utgöra ett hinder i fråga om ersättningsregler. Men såvitt jag förstår kan en sådan tvåårsförlängning, som kan upprepas och gå utöver femårsperioden, inte alls utgöra något hinder för ett skapande av vettiga ersättningsregler. Jag är klar över att man i den nya lagstiftning som behövs på det här området måste få ordentliga ersättningsregler. Men jag kan absolut inte begripa varför en bestämmelse nu om att förlängningar skall kunna göras med två år i sänder på något sätt skulle förhindra utarbetandet av sådana ersättningsregler. Jag är medveten om, Kjell Mattsson, att det inte är bostadssaneringslagen som vi nu diskuterar.

Men Kjell Mattsson vet lika väl som jag att det under praktiskt taget hela 1970-talet har talats om att det snart skulle komma förslag om en ny lagstiftning. Och sedan har det gått år efter år. Jag hör till dem som inte är så särdeles optimistiska om att vi kan få en ny bygglagsreform som träder i kraft förrän vi kommer fram till mitten av 1980 talet. De farhågorna grundar jag på de erfarenheter vi fått av det arbete som tidigare har utförts och alla de besked som tidgare lämnats om när vi kunde vänta oss en ny lagstiftning.
Herr talman! Tore Claeson och jag skiljer oss åt i fråga om bedömningen av när revisionen av bygglagen kan vara beslutad här i kammaren. Jag har en mer optimistisk uppfattning än Tore Claeson. Arbetet har nu pågått lång tid, och beskrivningen av arbetsläget i dag ger vid handen att man bör kunna påräkna att riksdagen hinner fatta ett beslut i god tid före det nämnda årtalet 1984. Det betyder att vi ser propositionen, inte såsom en delreform i bygglagarbetet, utan som en temporär åtgärd som vidtas därför att den tidigare bestämmelsen om tre år behöver kompletteras. Förändringen innebär en förlängning med ytterligare två år. I och med att vi anser att detta är en temporär åtgärd, så har vi heller inte haft någon invändning mot regeringens proposition. Därför vill vi inte gå in på de mer långtgående åtgärder som vpk redan på detta stadium vill vidta. Våra olika uppfattningar gör att vi kommer fram till olika yrkanden, och Tore Claeson och jag lär inte klara av att diskutera ihop oss till en gemensam uppfattning om när bygglagsrevisionen skall vara genomförd.

Herr talman! I propositionen 1978/79:38 föreslås lagregler, vilka bl.a. förbättrar möjligheterna att erhålla servitut avseende rätt att ta ved till fastighet som används till permanentbostad. Lagrådet noterar att förslaget inte innebär någon ändring i den vid fastighetsbildningslagens tillkomst föreliggande tanken att skogsfångsservituten så småningom bör avvecklas helt — en notering som det är viktigt att slå fast. Förslaget är sålunda att i princip anse såsom en lagteknisk uppföljning av en tolkning av förra bostadsministerns uttalande att ”synen på värdet av ved från energisynpunkt har förändrats under senare år”. En annan syn på detta förhållande anlade skatteutskottet i sitt betänkande 1976/77:20 genom förslaget att fritt bränsle inte skulle beskattas, därför att ved såsom bränsle hade fått ett lägre värde än tidigare. Förslaget är att anse såsom en partipolitisk markering av allmänna föreställningar om alternativa energikällors centrala roll. Vi sätter starkt i fråga om detta kan motivera den föreslagna lagändringen. Läggs därtill att —-som hovrätten för Nedre Norrland anfört — ändringarna kan anses strida mot den uttalade målsättningen om en flexibel tillämpning av fastighetsbildningslagen, talar enligt vår mening övervägande skäl mot att förslaget antas. Remissutfallet ger stöd för meningen att de opinioner som har kommit till uttryck till stor del har sin grund i att de utdömda ersättningarna anses för låga. Vid föregående riksmöte föreslog vi socialdemokrater i en motion en undersökning av i första hand tillämpningen av dessa ersättningsregler. Förslag om ersättningsmöjligheter för även personlig skada vid fastighetsbildningsåtgärder har lagts fram och bereds inom regeringskansliet. Vår mening är att det inte nu visats föreligga tillräckliga skäl att anta lagförslaget. Denna bedömning förstärks av att den opinionsmässigt centrala ersättningsfrågan ännu inte slutligt beretts och av att en revision av fastighetsbildningslagens bestämmelser om servitut övervägs. Skulle den fortsatta beredningen av dessa frågor leda till att det nu föreliggande förslaget vidhålls, bör det sålunda bedömas i ett vidare sammanhang. Herr talman! Till civilutskottets betänkande har fogats två socialdemokratiska reservationer, och jag yrkar bifall till dessa.

Herr talman! Den lagstiftning vi nu har fått oss förelagd att göra ändringar i är krånglig i sin utformning, och enligt utlåtande från lantmätare som skall hantera den är den krånglig i tillämpningen. Jag såg för en tid sedan en skämtsam travesti på lagstiftning i lantbruksuniversitetets studentkårs sångbok, som jag tycker har stora likheter med just fastighetsbildningslagstiftningens servitutsregler. Travestin handlar om vår allmänt omhuldade alkoholsed och beskriver när snaps skall tagas. I första momentet sägs att snaps tages endast till fisk, och med fisk menas all mat utom ölsupa och pannkaka. I andra momentet sägs att finns inte fisk på bordet så kan man ta snaps till grannens fisk. Men har inte heller grannen fisk på bordet, då kan det tillåtas, enligt tredje momentet, att snaps tages även till pannkaka. Och i fjärde och sista momentet heter det: Vad ovan anförts om pannkaka gäller även ölsupa. Jag tycker att detta är en väldigt bra liknelse när det gäller att ge en bild av servitutsreglerna i fastighetsbildningslagen. I lagens 7 kap. 3 § sägs det att servitut får begränsas till att avse viss i servitutet ingående befogenhet. Det är alltså en mycket mjuk öppning. I kapitlets 4§ sägs det att servitut får ändras på grund av ändrade förhållanden och om väsentlig fördel uppstår för den tjänande fastigheten utan att olägenhet uppkommer för den härskande fastigheten. I 5 § är det inte längre fråga om ändring, utan där heter det att servitut får upphävas bl.a. på grund av ändrade förhållanden, om det inte längre behövs, om nyttan av det är ringa eller om det inte har utövats under viss tid. Där har man skärpt upp det hela. Slutklämmen kommer i övergångslagstiftningen, 15 §, den som det är fråga om att ändra i dag. Där sägs det att i fråga om skogsfång får det upphävas även om dessa omständigheter inte föreligger — där har vi likheten med pannkakan och ölsupan. Det förefaller vara lätt att tillämpa lagstiftningen, och det är det i dag i så måtto att man kan upphäva ett skogsfångsservitut utan andra skäl än att den som söker fastighetsreglering önskar det. Det är alltså fritt fram. De här reglerna tillkom under det energipolitiskt sorglösa 1960-talet. Men var och en torde väl i dag inse att förhållandena har ändrats på ett sätt som mer än väl motiverar de trots allt begränsade restriktioner som det är fråga om i det förslag som framläggs i propositionen.

De restriktionerna står kvar. Nu har alltså servitutsägarna i stor utsträckning insett att det är på tiden att detta förhållande ändras, eftersom möjligheten att ta sin ved enligt ett sådant här servitut har fått större betydelse. Då tycker vi från utskottets sida att det är på tiden att även lagstiftarna inser detta och genomför en ändring. När man 1970 antog den nuvarande fastighetsbildningslagen gick man 13 med tystnad förbi den här delen av lagstiftningsärendet, som var mycket omfattande. Det kunde kanske vara förståeligt i dåvarande läge, när ingen energikris stod för dörren. Jag tycker emellertid att det måste anses vara väl starkt att, utan några andra skäl än vad den sökande i målet önskar, upphäva rättigheter som ursprungligen har avsetts bestå, som det heter, under evärdlig tid. Ett sådant här servitut är ju ett fastighetstillbehör, som genom marknadsprisbildning på fastigheter åsätts ett visst pris. Alla skäl talar alltså nu för en ändring. Både servitutshavarna och en opinion utanför servitutshavarnas krets, inkl. remissinstanserna och lagrådet, är eniga om att denna ändring behövs. Bland opinionen utanför servitutshavarna kan man även urskilja olika organisationer, däribland socialdemokratiska arbetarkommunens representantskap i Sollefteå. Nu skall nämnas att Sollefteå hör till de trakter som har den tätaste förekomsten av dessa servitut. När reservanterna yrkar avslag på förslaget, kryper man bakom kravet på, som det heter, en mer generell belysning av hela frågeställningen. Då inkluderas även ersättningsfrågan. Men vi bör veta att den generella belysning det gäller i denna fråga är en aviserad utredning, som alltså inte ännu är tillsatt men som har ansetts kunna tillsättas någon gång under nästa år. När utredningen ännu inte är tillsatt och än mindre har lämnat något förslag, så säger vår erfarenhet att det kan ta avsevärd tid innan ett sådant förslag kommer och än mer innan det beretts och blivit föremål för beslut. Det är väl inte alldeles orealistiskt att anta att medan gräset växer dör kon — dvs. under tiden kommer de tjänande fastigheterna att utnyttja nuvarande lagstiftning, som ju ger fritt fram för en avveckling. Och när den generella belysningen är klar och vi kanske har fått en ny lagstiftning, finns det inga servitut att tillämpa lagstiftningen på. Ersättningsfrågan sätts i förgrunden av reservanter och motionärer. Vad man då syfter till måste vara en höjning av de numera utgående, relativt låga ersättningarna. Har man uttalat sig för det, har man väl också direkt eller indirekt sagt att dessa servitut har ett större värde. Därmed bör vi kunna vara ense på den punkten. Motionärerna och även herr Brännström anför att vad det här gäller enbart skulle inskränka sig till en partipolitisk markering. Jag menar att det är att misstänkliggöra vårt syfte i denna fråga. Vårt syfte är helt seriöst, och det är, som jag sade, bekräftat av åtskilliga instanser som har haft anledning att ge en opinion till känna i denna fråga. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! Jag har aldrig ifrågasatt när Sven Eric Åkerfeldt använder en partipolitisk markering, om han gör det i seriöst syfte, fattas bara annat. Men för den skull kan jag inte pruta på uppfattningen att det är en riktig bedömning, att det är en politisk markering i denna hantering av ärendet. Det är väl helt klart att detta ärende innehåller många skiftande sidor, som Nr 52 det kan vara mycket svårt att komma till rätta med. Men om vi fastlägger att den nuvarande lagstiftningen ändock syftar till att långsiktigt avveckla servituten, tror jag att vi har en gemensam grund som egentligen alla är överens om. Att det sedan av och till sker olika bedömningar, beroende på att man värderar servitutets innehåll med utgångspunkt i den dagsaktuella situationen, borde inte leda till att den grundläggande lagstiftningen åsidosätts. Om det som under 1960-talet var en värdering av skogsfångsservituten inte är detsamma i dag, så ändrar det inte i sak vad lagstiftarna har åsyftat. Det viktigaste är att man fastställer vilka belastningar servituten utgör, och kanske även vilka värden. Det är där vi har hävdat att en samlad behandling av hela ärendet hade varit värdefull. Jag kan på nytt understryka vikten av den bedömning som skatteutskottet har gjort när man har fastlagt att just fång av vedbrand skattemässigt inte längre är värderat till någonting. Det borde ju från dem som representerar den seriösa centergruppen i skatteutskottet ha smittat av sig på de seriösa centerpartisterna i civilutskottet att uppfatta servitutet som ungefär lika mycket värt i det sammanhanget.
Herr talman! Beträffande om en partipolitisk markering är seriös eller inte så bör det väl ses i sammanhanget, och i motionens sammanhang framstår den i varje fall för mig som inte fullt seriös jämfört med sakinnehållet i förslaget. Syftet, säger herr Brännström, skall vara att långsiktigt avveckla servituten. Ja, jag kan hålla med om det så långt som det gäller att avveckla de icke behövliga servituten. Men här måste vi göra en klar skillnad, och den skillnaden går inte att göra med den form lagstiftningen har i dag. Det är därför vi vill ha ändringen. Och då går vi tillbaka på 7 kap. 5 §, där vi har alla dessa restriktioner. Som jag sade finns det alla möjligheter att med den paragrafen som instrument sålla bort de servitut som inte behövs och som inte anses för någon part tjäna något syfte. Det skall inte bortses ifrån att det är mycket viktigt att de servitut som i en sådan här bedömning anses vara behövliga för framtiden innebär ett mycket stort mått av trygghet för fastighetsinnehavarna. Detta är oftast sådana servitut som förekommer i de delar av landet där man av tradition har uppvärmning med just fast vedbränsle. De vet att detta innebär en trygghet för framtiden. Även om servitutet, när man skall åsätta det ett värde i pengar, i dagens situation måhända skulle ha ett begränsat värde, kommer man också att få väga in den framtida tryggheten i bedömningen av värdet.
Herr talman! Jag vill notera att Sven Eric Åkerfeldt nog fjärmar sig från det som kunde ha varit en seriös bedömning. Han gör det utifrån att det i hanteringen av servituten borde ligga lika värde, antingen man bedömer dem i skatteutskottet eller i civilutskottet. Men så långt har man inte nått när man LE har diskuterat denna fråga. Om man sedan övergår till den faktiska frågan om vad vedfång är i dag, tror jag att det är ett fåtal fastigheter som ligger kvar på den tekniska nivån att ved är det enda bränsle de använder.
Herr talman! Det skall erinras om att det inte är primärt värdet av servituten i pengar räknat som vi talar om i dag. Herr Brännström har tidigare också betonat att värdedelen inte hör hit och att den bör komma in i ett annat sammanhang. Vad som är viktigt i dag är att vi, oberoende av vilket värde i pengar servitutet har, ser till att vi räddar servitutet som sådant, för om servitutet får avvecklas med de regler vi har i dag är det meningslöst att diskutera värdet av det.
Herr talman! Jag konstaterar att Sven Eric Åkerfeldt är beredd att bevara servitut för servitutens egen skull. Det är mycket förvånande.

Herr talman!

Jag är förvånad, eftersom jag — inte minst mot bakgrund av vad som framkommit i de brev som partiledarna skrivit till de berörda fastighetsägarna och som varit av ungefär samma innehåll — trodde att man skulle kunna ena sig iden här frågan över partigränserna. Det är anmärkningsvärt att man är så litet lyhörd för hur de berörda människorna upplever att de inte kan ta ved ur skogen såsom de är vana vid sedan så många år, något som de anser sig ha rätt till. Som jag ser det har den nuvarande lagstiftningen slagit hårdare mot de fastighetsägare som har denna rätt än vad lagstiftarna hade tänkt sig. Tanken var ju att servituten skulle kunna hävas ”när behov ej förelåg”.

Jag är väl medveten om att skogsbolagen ser dessa servitut som hinder, även om jag tycker att deras uppfattning därvidlag är överdriven. Men vill man fortsätta med t.ex. kalhyggen i tron att detta är det bästa för framtiden, då kan servituten naturligtvis utgöra ett hinder. Ser man dem i stället som en gallringsåtgärd, då är servituten inte alls hindrande, utan då utgör rätten till vedfång någonting som verkligen går att förena med ett bra skogsbruk. Herr Brännström talade om att ersättning skulle kunna utgå i form av pengar. Jag tror att detta är något som är rätt ointressant för de här människorna. Det är ju veden de vill ha, inte några kronor i samband med att ett servitut skall hävas. Nr 52 Det är ju också bråttom med de nya bestämmelserna. Varför är det bråttom? Jo, därför att det händer så mycket just nu på detta område, och det gör det angeläget att lagändringen skall gälla även de ärenden som nu är föremål för prövning.
Herr talman! Elvy Olsson är förvånad, och det har hon kanske skäl att vara, eftersom hon tydligen hade förväntat sig att propositionen skulle gå igenom utan diskussion. Men jag tycker att det finns anledning för Elvy Olsson att sätta sig in i ett par frågor som ingår i debatten om servituten och som kanske också skulle kunna påverka hennes bedömning när det gäller frågan om ersättning i pengar för värdet av vedfång. Får man nämligen ersättning i pengar för värdet av servitutet, torde man få skatta för det värdet. Med det här riksdagsbeslutet blir emellertid värdet av vedfång inte beskattningsbart. Detta är självfallet ett skäl till att man inte är särskilt intresserad av att servituten löses ut. Men jag tror att alla som i dag vill klara sin bränsleförsörjning genom att hämta ved i skogen kan göra detta, eftersom det ligger röjningsvirke där i oanade kvantiteter. Virket är fällt och klart. Det är ju också klart vilka träd som skall bort, vilket inte är fallet vid ett servitut. Jag tror att om de flesta som harett servitut i stället ville använda sig av möjligheten att samla in redan fällt röjningsvirke skulle de mer än väl få de volymer som servituten tillförsäkrar dem.